Fru talman! På regeringens vägnar får jag härmed till riksdagen överlämna kommittéberättelsen för

Det omfattande och viktiga budgetarbetet inleds nu i riksdagen genom det budgetförslag som regeringen just har överlämnat. Finansministern kommer nu att lämna kammarens ledamöter information om budgeten, och därefter får oppositionens företrädare komma till tals.
Fru talman! Riksdagens ledamöter! Det här budgetförslaget visar hur Sverige kommer stärkt ur dagens ekonomiska problem. Den ekonomiska politiken leder till att vi kan ta oss bort från de svårigheter som i dag medför påfrestningar för många människor i vårt land: arbetslösheten, den krympande produktionen, budgetunderskottet, finanskrisen. Genom att sanera statsfinanserna, sänka skatterna på produktionen, företagandet och jobben och satsa på massiva investeringar i infrastruktur skapar vi nu den exportledda tillväxt som svensk ekonomi behöver. Prognoserna i finansplanen visar att allt fler ljus tänds i det ekonomiska mörkret. Politiken leder rätt. Näringslivets konkurrenskraft förbättras kraftigt. Exporten ökar starkt redan i år och än mer 1994. De svenska företagen stärker sina positioner här hemma och på världsmarknaderna. Många av dem är små och medelstora företag. Exporten drar i gång industriproduktionen och industriinvesteringarna, som nu börjar öka, långsamt i år men snabbare nästa år. Vi ser nu början på en exportledd tillväxt. I dag präglas den svenska ekonomin av stora svårigheter. Misstagen i den ekonomiska politiken under 1970 och 1980-talen har satt djupa spår. Överhettningen under 1980-talet skapade en spekulations och låneekonomi, och när spekulationsbubblan sprack uppstod den djupa finanskris som vi nu upplever. På samma sätt dolde överhettningen svåra obalanser i de offentliga finanserna -- obalanser som i dagens lågkonjunktur har blivit tydliga. Det värsta problemet är den höga arbetslösheten. Att vara utan jobb eller att oroa sig över att bli uppsagd innebär hårda påfrestningar. Det plågar många människor, och det skapar sociala och ekonomiska problem. När människor tvingas gå arbetslösa under lång tid kan följden alltför ofta bli social utslagning. Ett samhälle med en omfattande långtidsarbetslöshet skulle bli ett hårt samhälle, med växande klyftor. Det vore oacceptabelt. Därför måste arbetslösheten bekämpas. Jag är övertygad om att jag talar för alla i denna kammare när jag säger att vi vill göra vårt yttersta för att pressa ner arbetslösheten och skapa nya, trygga jobb. Tillväxtpolitiken är kärnan i kampen mot arbetslösheten. Den ekonomiska politiken har nu, liksom tidigare, två huvuduppgifter. För det första krävs det fortsatta insatser för expansion av näringslivet. Det sker genom förändringar i utgiftssystemen, sänkta skatter för företagen, avregleringar, satsningar på forskning, utbildning och infrastruktur. EES avtalet och svenskt medlemskap i EG är också verktyg för ökad konkurrens, tillväxt och därmed flera jobb. För det andra krävs det en fortsatt sanering av de offentliga finanserna. Då kan räntan sjunka, och en lägre ränta är den enskilda faktor som har störst expansiv effekt för att öka tillväxten och minska arbetslösheten. Fru talman! Sedan regeringsskiftet har vi bedrivit ett omfattande arbete för att återupprätta tillväxten och sanera landets ekonomi. Många strukturella förändringar har redan genomförts. Det innebär att tidigare grus i det ekonomiska maskineriet försvinner och ersätts av smörjande olja. Ekonomins utvecklingskraft och växtkraft ökar. Alla socialförsäkringssystem har gjorts om eller är föremål för översyn, så att det lönar sig bättre att arbeta och spara. Vi har beslutat om åtgärder för ökad konkurrens i både privat och offentlig sektor. Den offentliga sektorns produktion börjar nu öppnas för privata företag. Arbetslinjen har hävdats. Stora satsningar på infrastruktur och högskoleutbildning har inletts. Skatterna på produktionen har sänkts med ca 40 Beslut har fattats som innebär minskade offentliga utgifter på nära 70 miljarder kronor under de närmaste åren. Därmed har förutsättningarna för att att avskaffa det s.k. strukturella underskottet i de offentliga finanserna förbättrats mycket starkt. Nu går vi vidare för att ytterligare stärka tillväxten, sanera statsfinanserna och öka sysselsättningen. Tillväxtpolitiken bygger på lägre ränta och fortsatt låg inflation. Detta är centralt. Därför är den första riktlinjen för den ekonomiska politiken att den underliggande inflationstakten skall förbli låg. Den andra riktlinjen är att underskottet i de offentliga finanserna skall minska. Trots de åtgärder som har vidtagits är underskottet i statsbudgeten nästan 200 miljarder kronor under det här budgetåret. I förslaget till statsbudget för 1993/94 minskar underskottet kraftigt, till drygt 160 miljarder kronor. För de totala offentliga finanserna för hela den offentliga verksamheten beräknas underskottet minska från drygt 170 En del av det här underskottet försvinner när konjunkturen blir bättre, men det som kallas för den strukturella delen gör inte det. Den delen av underskottet avskaffas genom konkreta åtgärder. I finansplanen presenteras ett program för att avskaffa det strukturella underskottet på fem år. Programmet har två inslag, dels fortsatta budgetförstärkningar på ungefär 10 miljarder kronor per år, dels stor återhållsamhet inom den offentliga konsumtionen, så att den är realt oförändrad. Finansplanen sätter upp som ett konkret mål för budgetpolitiken att avskaffa det strukturella underskottet och, vilket är mycket viktigt, visar hur detta mål skall nås. Därför är den tredje riktlinjen för den ekonomiska politiken att de offentliga utgifterna skall minska. Saneringen av de offenliga finanserna kräver, som alla förstår, fortsatta och målmedvetna minskningar av utgifterna. I budgetpropositionen föreslås åtgärder som minskar utgifterna med 17 miljarder kronor under budgetåret 1993/94. Av dessa är 12 miljarder kronor nya förslag. Förslagen är utformade så att besparingseffekten växer över tiden, till närmare 27 miljarder kronor. De nya förslagen är bl.a. följande. Kompensationsgraden i delpensionsförsäkringen föreslås minskas. Rätten till nedtrappning av arbetstiden föreslås begränsas, och åldersgränsen för att kunna få deltidspension skall höjas. Arbetsskadesjukpenningen slopas och ersätts av vanlig sjukpenning. Ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen blir i huvudsak densamma, även den som vid sjukdom. Fem karensdagar föreslås återinföras. Kronans minskade värde innebär en standardsänkning för hela folkhushållet, och ingen kan tillåtas kompensera sig för den på andras bekostnad. De förmåner som följer basbeloppet kommer därför inte att räknas upp med de prisökningar som följer av kronans minskade värde. Låg inflation, minskat budgetunderskott och minskade offentliga utgifter är direkt nödvändiga för lägre ränta och därmed i kampen mot arbetslösheten. Den ekonomiska politiken innehåller också åtgärder som direkt ökar näringslivets växtkraft. Det är strategiska skattesänkningar, främst för de mindre och medelstora företagen. Det sista steget i den stora skattereformen kommer 1994. Då får egenföretagarna samma skattemässiga möjligheter att expandera som aktiebolag. Redan för 1993 föreslår vi skattelättnader för egenföretagarna. Avregleringen drivs vidare. Det påverkar alla marknader; arbetsmarknaden, kommunikationsmarknaden, finansmarknaden, bostadsmarknaden, elmarknaden och inte minst den marknad där kommunerna fungerar. Satsningen på infrastruktur ökar ännu mera. Genom en övergång till lånefinansiering, som föreslås i årets budgetproposition, kan nya projekt för ytterligare 20 miljarder kronor påbörjas. Arbetslinjen hävdas alltfort. För ungdomspraktik, utbildning, beredskapsarbeten och liknande insatser avsätts nära 30 miljarder kronor. Insatserna mot långtidsarbetslöshet har högsta rang. Fru talman! I svåra tider är det särskilt viktigt att vi skyddar de människor som har det svårast, och därför avsätter vi i budgetförslaget pengar för de sämst ställda pensionärerna och för människor med svåra funktionshinder. Inte heller miljön får komma i kläm. En omfattande proposition om det ekonomiskaekologiska kretsloppet skall avlämnas för att öka återvinningsmöjligheter och minska avfallsproblemen. Vi avsätter också pengar för kalkning av marker och sjöar och för insatser för landskapsvård. Fru talman! De närmaste årens ekonomiska utveckling kommer att ha såväl mörka som ljusa inslag, och arbetslösheten är naturligtvis det värsta. Men framför allt finns det viktiga positiva inslag att nu ta fasta på: Exporten ökar. Industriproduktionen ökar. Industrins investeringar börjar öka. Marknadsandelarna för svenska företag ökar. Utrikesbalansen visar bättre siffror. Det privata sparandet är högt och förblir högt. Detta är mycket positivt. Det är ljusglimtar som tänds och som successivt blir allt starkare. Europas monetära situation är ännu inte sådan att Sverige bör återgå till en fast växelkurs, men så småningom skall vi dit. En fast växelkurs underlättar för utrikeshandeln och för investeringarna och därmed på sikt för jobben. Många uppgifter återstår. Det finns inget utrymme för löftespolitik av 80-talstyp. Ett löfte vill jag dock ge: löftet att bryta stagnationen och återupprätta Sverige som en tillväxt och företagarnation. Tillväxt, nya jobb och en tryggad och utvecklad välfärd ligger nu inom räckhåll.

Fru talman! När den borgerliga fyrpartiregeringen presenterade sin första budget för ett år sedan sade jag att den skulle innebära en katastrof för landet. Detta var ett besinningslöst angrepp och överord utan relation till verkligheten, skrev borgerliga tidningar upprört. Då, för ett år sedan, var arbetslösheten 3,7 %. Sedan dess har den snudd på fördubblats. Då beräknade regeringen att budgetunderskottet skulle bli 70 miljarder kronor. Nu räknar finansministern med ett underskott på 198 Då påstod regeringen att tillväxten 1993 skulle öka med 1,3 % 1993. Nu skriver samma finansminister att tillväxten i stället kommer att minska med 1,4 % under innevarande år. Det är en katastrof att 300 000 människor nu inte har något jobb att gå till, och att arbetslösheten kommer att fortsätta att öka 1993 och 1994. Det är en katastrof att var femte ung människa är arbetslös, att var fjärde som saknar arbete är långtidsarbetslös och att antalet utförsäkrade, som blir beroende av socialbidrag, ökar i snabb takt. För Sverige är det naturligtvis en katastrof att utgifterna överstiger inkomsterna med nästan 200 Jag känner sannerligen ingen skadeglädje över att mina farhågor har besannats. Jag känner djup oro. Jag och mitt parti har dessutom på ett unikt sätt -- genom samarbete med regeringen -- försökt mildra skadorna. Det som årets budget och finansplan vittnar om är ytterst allvarligt. Regeringen har förlorat kontrollen, vad än finansministern säger, över samhällsekonomins utveckling. Den har givit upp på de tre för Sveriges framtid viktigaste områdena: tillväxt, arbete och sunda statsfinanser. Regeringen flyr från problemen. Den skyller på 80 talet och socialdemokratin. ''Finanspolitikens inriktning var inte tillräckligt stram. De offentliga utgifterna hölls inte tillbaka'', påstår regeringen i finansplanen. Hur förhöll det sig egentligen? Efter sex borgerliga regeringsår var budgetunderskottet 90 miljarder kronor år 1982. Detta underskott arbetade vi så gott som bort under vår regeringstid. Efter ett borgerligt regeringsår blir budgetunderskottet 198 Är det någon som tror att det bara är otur som förklarar de borgerliga regeringarnas underskott? Har vi verkligen i längden råd att ha en regering med en sådan fantastisk otur? Regeringen påstår därtill i finansplanen att de socialdemokratiska regeringarna skapade osäkerhet om energipolitiken och fördröjde skattereformen. Båda dessa påståenden är fullständigt makalösa, speciellt när de kommer från en moderatledd regering. Moderaterna lämnade ju t.o.m. regeringen 1981, därför att man inte ville vara med om första delen av skattereformen. Min största politiska bedrift var väl att jag lyckades få samman två borgerliga partier bakom en gemensam energipolitik. De har spretat åt alla tänkbara håll på det området tidigare. Dessutom fördröjde socialdemokratiska regeringen EES-avtalet, påstås det i finansplanen. Europaminister i den nuvarande regeringen. Jag måste försvara Ulf Dinkelspiel mot denna orättfärdiga kritik från regeringen. Jag förstår att Ulf Dinkelspiel inte kan vara närvarande i kammaren efter detta oerhörda angrepp. Med en så skicklig chefsförhandlare blev det nämligen inga förseningar. Efter detta påstående i finansplanen kan danskarna inte längre påstå att regeringen Bildt saknar humor -- även om det rör sig om galghumor. Jag är utomordentligt förvånad över att regeringen bara passivt noterar att antalet arbetslösa kommer att öka både 1993 och 1994. Det finns inga förslag till åtgärder för att förhindra denna brant stigande arbetslöshet. Under de närmaste två åren kommer ytterligare 150 000 jobb att försvinna. Sanningen är att regeringen accepterar det. I sin nyårsbetraktelse i Svenska Dagbladet skrev statsminister Carl Bildt inte ett ord om de arbetslösa. Hans artikel hade i stället rubriken: ''Vi går in i ett 1993 då vi börjar se det ena ljuset efter det andra tändas i det ekonomiska mörkret - - Carl Bildt kan inte ha läst sin egen regerings budgetproposition. Vad är det för ljus statsministern ser? Jo, det är det faktum att 30 nya privatskolor startat och att 30 000 Regeringen ägnar en massa tid åt förlegade nyliberala experiment som skolpeng och privata universitet. Den fortsätter att se skattesänkningar som den viktigaste politiska uppgiften de närmaste åren. Det gör den när vi har ett budgetunderskott på 200 miljarder kronor och kommer att bli tvungna att vända på varenda krona för att inte all service och trygghet i människors liv skall försvinna! Mitt förslag till regeringen är: Glöm alla ideologiska sidospår. Nyliberalismens tid är ute. Se på den nya administrationen i USA, på den japanska regeringens förslag för att öka tillväxten och på EG:s investeringsprogram. Kraftsamla kring tre uppgifter: -- få fart på industrin och tillväxten -- få ned arbetslösheten -- beta av de gigantiska underskott och skulder som vårt land dragit på sig. Låt mig redan i dag peka på några åtgärder: Efterfrågan måste bättre hållas uppe under 1993, annars slås ytterligare företag ut och ännu fler mister jobbet. Det vore förödande. Vi socialdemokrater vill investera i infrastruktur: i järnvägar, vägar, bättre kollektivtrafik och telekommunikationer. Vi vill ha ett byggprogram för tillväxt. Vi behöver t.ex. satsa på den kulturella infrastrukturen för att skapa dynamik och ekonomisk utveckling. Även inom skolsektorn behövs både upprustning och nybyggnad. Vi vill göra en massiv satsning på just utbildning. Det är lönsamt både för den enskilde och för samhället. Statens utgifter för en arbetslös är 125 000 kronor per år. Kostnaderna för en utbildningsplats är 35 000--60 000 kronor, beroende på utbildningens nivå. Framför allt bör ungdomar beredas möjlighet att studera vidare. Till högskolan söker i dag tre gånger så många som kommer in. Även i gymnasieskolan överstiger antalet sökande platserna. Vi menar att betydligt fler bör beredas plats. 100 000 fler måste få tillfälle till vidareutbildning och förkovran i jobbet. Vi vill också ha en väl fungerande social service, som alla har råd med. Det är en förutsättning för att människor skall kunna förvärvsarbeta. När daghem stängs, när avgifter höjs kraftigt och när hemtjänsten försämras slår det framför allt ut många kvinnor från arbetsmarknaden. Därför bör de besparingar som måste göras i första hand ske inom socialförsäkringssystemen -- inte inom barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomsorg. Besparingar kommer att bli nödvändiga. Men vi vill ha en rättvis fördelning av de bördor och påfrestningar som krisen skapar. Det är angeläget att sätta i gång nu. De siffror och prognoser som regeringen har presenterat i dag och den totala brist på handlingskraft som budgeten redovisar, riskerar att skapa en håglöshet och en uppgivenhet som sprider sig långt utanför regeringskansliet. Den nu presenterade finansplanen och budgeten duger inte om vi vill ta Sverige ur den ekonomiska krisen, öka sysselsättningen och behålla en rimlig trygghet för medborgarna.

Fru talman! Efter att ha hört på finansministern, har jag förstått att regeringen är minst lika duktig som förra året. Det låter ju illavarslande. Sverige har världens högsta skattetryck och världens största offentliga sektor. Sverige går med brakförlust. Budgetunderskottet är 198 miljarder i år och kommer att bli minst 162 miljarder nästa år. Svenska folket och svenska företag betalar världens högsta realränta när de skall investera, bo och låna pengar. De svenskar, som finns i den produktiva sektorn, som bär denna börda blir allt färre. Hundratusentals av de riktiga jobben håller på att försvinna ur Sverige. Om man tittar några år tillbaka ser man inte någon särskilt ljus bild. Jag vet inte var man ser det här ljuset i tunneln, som finansministern talade om. Sverige håller snarare på att avindustrialiseras, och en del jobb försvinner för gott. Nu konstaterar både utländska och svenska ekonomer att Sverige är ganska nära en allvarlig depression. Jag skulle då vilja se att man tar de tag som behövs för att Sverige skall komma ur detta. I det här läget brukar regeringschefen gärna uttrycka sig i marina termer. Det är ju gulligt. Jag hoppas att amiral Bildt nu inser att hans skuta är på väg att krossas av verkligheten och att det faktiskt krävs en kursomläggning av litet annat slag än den vi har sett. Det räcker inte med att surra fast Anne Wibble vid rodret och Bengt Westerbeg vid masten och sedan ha Bengt Dennis som drivankare och hoppas att världskonjunkturen skall komma och bogsera skutan Sverige ut på lugna vatten lagom till valet 1994. Det hjälper inte, eftersom den internationella konjunkturen inte kan hjälpa Sverige. Vår kris är till alltför stor del hemmagjord. Vi lever långt över våra tillgångar. Fulla sjömän med kreditkort vet hur man gör, skrev The Economist om den här typen av beteende. Om vi till allt detta lägger att Sverige är det mest socialiserade landet i västvärlden och tänker på hur det har gått för de andra länder i Östeuropa och Afrika som var ännu mer socialiserade, blir man inte heller glad, Ingvar Carlsson. Om man tänker i fem sekunder måste man väl begripa att något drastiskt måste göras. Det måste bli ett systemskifte. Måste det gå åt helsike innan Sveriges tröga politiker och kravmaskiner upptäcker hur världen och verkligheten ser ut? Vad är det vi har? Det heter att vi har en välfärdsstat. Det är en illusion av en välfärdsstat, och den skall hållas kvar. Socialdemokraterna var både arkitekter och byggmästare för ett korthus, där vi alla nu bor. Nu försöker de att låtsas som om det enda som behövs är att de skall ta över fastighetsförvaltningen ifrån borgarna. Då skall det bli bra. Alltid lurar det väl någon för en liten stund. Ingen gör klart för folk vad det handlar om, nämligen att det är folket självt som får stå för vartenda öre. Det finns inget guld hos Anne Wibble, staten eller någon annanstans. Det finns inga gudsnådeliga politiker att vare sig lura eller tacka. Det finns bara ett stort hål. Det finns en skuld som vi, våra barn och barnbarn skall betala. Den växer med 458 miljoner kronor om dagen. Den växer medan vi sitter här. Detta vågar politikerna inte avslöja, i varje fall inte klart och tydligt. Det skulle bara avslöja vilken usel soppa de själva har kokat ihop. Dess värre orkar inte legojournalisterna göra det heller, eller så kan de inte göra det. Det är någon som har beskivit detta som att stora delar av det svenska folket flockas kring välfärdsstaten som späckhuggare kring en blödande val. Det låter litet drastiskt, men det kanske inte är en så dum beskrivning. Välfärdsstaten håller på att gå i kras, och systemet är i stora delar perverst. Löftena består av tomma ord. Allt, inte bara arbetslöshetsförsäkringen, måste göras om. Ny demokrati har lagt fram flera konstruktiva förslag. Enkla och begripliga system skulle stödjas av alla som jobbar och sliter. De skulle inte kunna missbrukas av andra. Ingen skulle kunna säga: ''Nej, jag tjänar mer på att inte jobba'' eller ''Jag har tänkt att bli arbetsskadad om ett par år'' osv. Vi måste angripa rundgången. Vad mer måste göras? Jo, den korta räntan måste sänkas. Nu har vi chansen, kronan flyter. Inget betyder mer än räntenivån. Realräntan skall vara ett par procent. För att få ner den korta och långa räntan måste vi få grepp om statsskulden, utlandsskulden och budgetunderskottet. Att få grepp om betyder att skapa förtroende för politiken. Har vi förtroende för politiken? Nej, tyvärr inte särskilt mycket. Vad gör vi i Sverige? Regeringen anfaller inflationen när hela utvecklingen är deflationistisk. När det finns så mycket att göra, så mycket att slåss för och emot, då slåss man mot det som inte finns. Det är precis lika dumt som det låter. Högräntemaffian i regeringen och i Riksbanken kommer att få en hård historisk dom. Den har redan kostat oss tusentals konkurser, tiotusentals miljoner kronor och oräkneliga jobb. Ändå låtsas den som om den har läget under kontroll. Ibland undrar jag om Dennis tror att han är statsminister, men det är väl ändå inte riktigt, hoppas jag. Vi måste satsa på allt som kan få i gång hjulen. Alla här säger att de skall göra det. Gör det då! När vi i Ny demokrati talade om att hela livet består av dynamiska effekter, sade man till oss att det inte finns några dynamiska effekter. Under valrörelsen sades det också att det inte gick att spara 196 miljarder kronor av statsutgifterna på sex år. Nu är det rätt tyst på den kanten. Nu framstår de som sade så till oss som det som de kallade oss -- dumskallar. Det var ganska milda uttryck på den tiden. Det behövs alltså drag under galoscherna, som det då hette. Att få fart på hjulen låter litet mer salongsfähigt. Ingvar Carlsson och även finansministern talade om att det skall bli så. Man skall få fart på t.ex. infrastrukturinvesteringar. Sätt fart! Alla planer finns, men det måste vara full fart. Vad är det politikerna skall göra? Man skall göra så enkla saker som att ta bort turistmomsen eftersom den går med förlust. Kan man vara så dum att man har kvar en skatt som ger minus. Ta bort den bara! Se till att det blir fart! Undvik onödiga konkurser! Det går att göra. Vi behöver inte ha friska företag som går i konkurs bara för att vi har ett sjukt banksystem. Vi här i riksdagen kan se till att dessa lagar ändras. Lyssna litet grand på medlemmarna i Företagarnas Riksorganisation, även om deras ordförande är bänkkamrat med mig! De har en hel del bra förslag. Se till att det blir konkurrens på lika villkor! Hur viktigt är det? Ja, titta t.ex. på jordbrukarna. Nu jagas jordbrukarna med några fjantiga hemmagjorda regler som skall tvinga dem att bli ungefär som taxiförarna i Stockholm. De kan antingen följa reglerna och bli utslagna eller också kan de kringgå reglerna, fuska och jobba svart för att på något sätt greja biffen. Det är viktigt att de politiska besluten är rättvisa. Vi skall givetvis hjälpa dem som behöver hjälp, de som inte kan hjälpa sig själva, dvs. sjuka, handikappade och gamla som lever under existensminimum. Det gläder mig att nu höra Anne Wibble tala om detta. Det har varit så svårt förut. Men friska människor skall inte behöva bidrag. Så kan vi inte ha det när vi har 162 miljarder i underskott. Familjepolitiken kostar långt över 50 miljarder. Det är inte rimligt. Gör ett system av alla dessa bidrag och ersättningar! Behovspröva allt och överväg att införa avdrag i stället för bidrag! Givetvis skall man se till att alla som bor och verkar i Sverige skall betala skatt. Detta har vi tagit upp flera gånger. Men våra egna medborgare får inte leva på en standard som är lägre än den som flyktingar, vars välfärd riksdag och regering är så måna om, har här. Det är helt vanliga gamla svenskar som har arbetat i hela sitt liv. Dra ned och ändra på flyktingpolitiken och dess administration! Vi som sitter här i riksdagen måste faktiskt förstå att vi är valda av Sveriges folk och inte av någon annan. Nu har rena skandaler avslöjats inom Invandrarverket. Vad görs i praktiken? Ja, egentligen görs ingenting. Man talar om problemet en stund, och sedan tror man att det skall gå över. Man skall inte låna till konsumtion. Men det gör vi i dag. Vi lånar och låter våra barn och barnbarn betala för konsumtionen. Jag upprepar siffran 458 miljoner om dagen. Kom ihåg den siffran! Det är det åtagande vi ger dem. Snacka om familjepolitik! Man brukar faktiskt inte heller låna för att ge bort pengar. Men det gör vi. Vi har lånat upp 360 miljarder på två år, och sedan ger vi bort 25--30 miljarder i bistånd. Detta gör vi trots att vi får höra att det förekommer korrumption och vapenhandel och att det inte fungerar i mottagarländerna. Detta är svenska folkets pengar. Varför halverar man inte biståndet nu? Varför inser man inte att den bistra verkligheten finns här hos oss och i Östersjöområdet? När skall vi vakna upp? Vad leder dessa resonemang till? Jo, fru talman, de leder till något som jag starkt vill anbefalla och återkomma till senare -- en ekonomisk säkerhetskonferens. Jag menar en stor samling -- kanske lika stor som riksdagen -- med människor utifrån verkligheten. Vi kan inte bara ha politiker och nationalekonomer på en sådan konferens. Det skulle vara ungefär som att låta patienter med papegojsjuka och obducenter ta hand om ett sjukhus. Vi måste ha en blandning av människor som verkligen kan komma med konstruktiva förslag. Då kan det här lösas. I annat fall tror jag knappast att det är möjligt.

Fru talman! Det finns mycket som man skulle behöva diskutera efter det föregående inlägget. Men i detta mitt första inlägg skall jag ändock be att få vända mig till finansministern. En grupp mycket oroliga kvinnor i Växjö kommun har skrivit till finansministern. De ville komma och tala med ministern direkt, men det var inte möjligt. Därför skrev de följande brev: Får vi kalla dig så? Och har vi någon anledning att göra det? 'Vi', det är Dackes döttrar, ett nätverk av kvinnor från främst Växjö kommun. Det är oss du nekat att möta öga mot öga. Vi förstår att du har mycket att göra, men tycker ändå du borde lyssna till oss kvinnor ute i vardagen. Vi vet att du medverkat till att dra in 7,5 miljarder kronor från kommunsektorn. Det var ett dåligt beslut! Du förstör därigenom våra möjligheter till bra vård och omsorg, våra möjligheter till arbete, våra barns villkor och miljö i skolan och på dagis. Vet du att vi sparat och gnetat, skurit och rationaliserat, effektiviserat och omorganiserat i åratal i vår kommun och i vårt landsting? Det enda som återstår är att direkt lägga ner vårdavdelningar på lasarettet och biblioteksfilialer, konsthallar, fritidsgårdar, fritidshem och dagis. Och kan du tänka dig att dagbarnvårdarna föreslås få ännu sämre villkor. Men redan har dagis fått fler barn och färre personal, aktivieringen för pensionärer är nerlagd och mycket annat. Vad är det för mening med att vårdplatser står tomma, att vårdpersonal är arbetslös när människor behöver vård? Vi förstår inte logiken. Någon har beskrivit kommunernas framtid som ''ett svart hål' när din politik slår igenom fullt ut. I detta svarta hål ramlar kvinnor och barn först, samt förstås invandrare, handikappade och andra svaga grupper. Är detta värdigt ett rikt land som Sverige? Är detta vad du kallar tillväxt? Vi kräver av dig att du i solidaritet med kvinnor och barn tar tillbaka nedskärningarna inom kommunsektorn. Vi kräver också att du häver skattestoppet. Det är väl det minsta man kan begära att människorna i kommun och landsting själva får bestämma skattesatsen. Vi är många som har fått nog. Du kommer att få höra av oss igen. Men fortfarande vill vi tro att du lyssnar och handlar utefter solidaritet och rättvisa.'' Jag delar dessa kvinnors oro och syn på saken. Det gör vi i Vänsterpartiet. Jag känner mig privilegierad att just i det här ögonblicket få företräda alla de kvinnor som känner den här oron, och alla män som anser att vård och omsorg inte är en kvinnofråga utan en fråga för oss människor. Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund, SKTF, har gjort en undersökning av hur de kommunala indragningarna kommer att slå under 1993. Man har räknat ut att över 40 % av besparingarna kommer att tas ut på barnomsorg och grundskola. Det slår främst mot tjänster som barnskötare, lärare, hemvårdare och förskollärare. SKTF har också uppskattat hur många tjänster det rör sig om i hela landet. Totalt ca 31 000 heltidstjänster kommer att försvinna. Detta är ett resultat av politiska beslut som fattas i den här riksdagen. Det är inte fråga om någon minskad orderingång, som fallet kan vara i t.ex. exportindustrin. Det är faktiskt resultatet av politiskt fattade beslut. I den här undersökningen har man också tittat på nedskärningarna i grundskolan. Det konstateras att omsorgen och utbildningen kommer att få bära över hälften av besparingarna. Detta är en utveckling som oroar väldigt många människor i Sverige i dag. Den innebär ökad arbetslöshet för kvinnor och minskade möjligheter för kvinnor att ha ett arbete inom andra sektorer. Vi är dubbelt beroende av den offentliga sektor som handhar vård och omsorg. 75 % av de anställda inom vård och omsorg är kvinnor. Vi som inte arbetar inom det området är beroende av att den fungerar för att vi skall kunna sköta vårt arbete. Så ser situationen ut. Med detta menar jag inte att arbetslösheten skulle vara en kvinnofråga. Jag vet att arbetslösheten drabbar alla i samhället. Den drabbar kvinnor, män och ungdomar. Inte minst ungdomarnas situation är oerhört viktig. Alla har här talat om arbetslösheten. Vi är överens om hur destruktiv den är. Det finns emellertid en sida av arbetslösheten som jag tycker att vi också skall lyfta fram -- nämligen den politiska sidan. Vad händer när så många människor hamnar utanför samhällets trygghetssystem och utanför arbetslivet? Vad händer när så många politiska partier främst riktar sin politik till dem som redan har arbete? Vem skall tala för de arbetslösa? Vad händer om inget politiskt parti gör det? Det skapar grogrund för en politisk utveckling som är mycket oroande. Vänsterpartiet tycker naturligtvis också att arbetslösheten är den viktigaste frågan och att man man måste göra något åt den. Vi har kommit med mängder av förslag när det gäller infrastruktur och satsningar på utbildning. Vi har också kommit med många olika förslag i stil med dem som t.ex. Socialdemokraterna har presenterat, som Ingvar Carlsson tog upp i sitt inledningsanförande här och som Thage G Peterson skrev om i en artikel i Aftonbladet för bara några dagar sedan. Det är utmärkta förslag och paket. Jag ställer mig frågan varför det inte händer någonting. Varför sätter vi inte fart? Varför kan man inte se till att de pengar som behövs för dessa satsningar verkligen kommer ut? Varför låter man människor gå ut i arbetslöshet och leva på bidrag i stället för att låta dem vara i gång i produktivt arbete? Det är många som ställer sig den frågan i dag. Socialdemokraterna säger sig vilja komma till rätta med det här. Före jul röstade man emellertid emot de förslag här i risdagen som man nu förespråkar. I praktiken har Socialdemokraterna ställt sig på samma sida som den borgerliga regeringen, dvs. man överger de arbetslösa. De förslag som regeringen lägger fram i det nya budgetförslaget innebär också att det är de arbetslösa som skall betala. Det finns en cynism som breder ut sig i samhället i dag. Den är mycket oroande. Förespråkare för Arbetsgivareföreningen säger att alla satsningar på låglönegrupper är felsatsningar. De säger att man inte kan göra satsningar på dessa grupper, eftersom det innebär att alla andra följer efter. Om man har som kodex att alla skall följa efter går det naturligtvis inte. Men vad är det som gör att man inte kan säga att vi av våra knappa resurser skall satsa på just de lågavlönade utan att de andra grupperna skall följa efter? Det är faktiskt något som man kan bestämma sig för. Vi tänker också ta upp frågan om räntan. Alla har talat om hur nödvändigt det är att räntan sänks i Sverige. Jag är inte ekonom, men jag vill ställa ett par frågor som jag vet att många andra ställer. Varför blir det inte så om vi är överens? Varför händer inte det som alla säger skall hända? Vem bestämmer om den ekonomiska politiken? Vem skall fatta de beslut som behövs för att vi skall få sänkt ränta. Rent formellt har jag förstått att det ankommer på riksbanksfullmäktige. Men däri ingår också riksdagsledamöter. Den politiska majoriteten borde väl vara likadan som i regeringen. Om man vill ha sänkt ränta, måste det väl gå att fatta politiska beslut som leder till att vi får det. I dag finns det en tendens till att det är ekonomin som har greppet över politiken i stället för tvärtom. Det finns också en annan anledning till att så många är så förvånade över den utveckling som vi har i dag. Många ekonomer av olika slag ställer sig frågan hur det kommer sig att man bedriver en ekonomisk politik som möjligen skulle passa i en högkonjunktur men som absolut inte passar i den lågkonjunktur som vi nu lever i. Det finns också de som säger att det måste finnas ett dolt budskap och ett dolt mål som man inte talar om. För mig är inte målet dolt utan tvärtom mycket öppet. Jag tror nämligen att regeringen och det största oppositionspartiet ser som sitt mål en anslutning till den europeiska unionen och det europeiska ekonomiska och monetära samarbetet. Därför är det viktigt att bekämpa en inflation som inte existerar. Därför vill man inte ha en ekonomisk politik som innebär att vi skulle skjuta budgetunderskottet framåt och se till att människor får arbete. Därför är man villig att offra de arbetslösa, de svaga grupperna och den generella välfärdspolitiken. Detta är man villig att göra för det s.k. högre målet att få ingå i den europeiska unionens ekonomiska A-lag. Det är en cynisk och oanständig politik. Det är beklagligt att Europamålen och målet att få finnas med i den internationella politiska eliten i dag smäller högre för Sveriges politiker än omsorgen om de människor som bor i Sverige.

Fru talman! Det har här gjorts ganska intressanta kommentarer till finansplanen och budgetförslaget. Om jag först vänder mig till Ingvar Carlsson, tycker jag att huvudintrycket var att det han förespråkade ligger väl i linje med regeringens förslag. Han tog upp ökade satsningar på infrastruktur, utbildning och en väl fungerande social service samt besparingar i socialförsäkringssystemet. Allt detta finns det förslag om i finansplanen och budgetpropositionen. Jag tycker att det ger bra förutsättningar för en fortsatt dialog här i riksdagen. Det gläder mig också att Ingvar Carlsson gav uttryck för en stark oro för budgetutvecklingen i motsats till den reaktion som hans parti avgav för ett år sedan och i motsats till vad Gudrun Schyman gav uttryck för. Ian Wachtmeister tog framför allt upp familjepolitiken. De förslag som han tycks vilja driva vill jag bestämt ta avstånd ifrån. Han vill att man skall lägga om och rasera hela familjepolitiken och att man t.ex. skall behovspröva barnbidrag. Jag tycker att detta skulle vara helt felaktigt och bidra till att skapa ett helt annat samhälle än det jag vill medverka till. Vi i Sverige skall vara väldigt glada över att vi nu har en hög nativitet, att det föds många barn. Jag förstår att Ian Wachtmeister har samma åsikt som framfördes i något TV-program, nämligen att vi inte har råd med så många barn. Det är alldeles galet. Jag ser i stället det stora barnafödandet som ett positivt tecken i samhället, som ett tecken på att det finns optimism. En generell välfärdspolitik är en väldigt viktig del av regeringens politik, och alla de förslag som har presenterats för riksdagen, och som kommer att presenteras för riksdagen bygger just på att den generella välfärdspolitiken utgör ett omistligt inslag i en socialt rättvis ekonomisk politik. Flera ledamöter har tagit upp satsningar på infrastrukturinvesteringar och tyckt att vi måste ha fler sådana. Låt mig först säga att vi har tre gånger så stora investeringar i vägar och järnvägar i dag, som under den regeringsperiod när Ingvar Carlsson var statsminister. Insikten om att detta är så väldigt centralt är litet senkommen, men även en sen insikt är naturligtvis bättre än ingen insikt alls. Det är alldeles utmärkt att regeringen förhoppningsvis kan få stöd i riksdagen för de förslag som den nu lägger fram, nämligen att gå över till en lånefinansieringsmodell. Det är en finansieringsmodell som skulle kunna göra det möjligt att för ett antal år framöver upprätthålla de mycket omfattande satsningarna på infrastrukturen. De samlade insatserna uppgår i dag till ungefär 12 miljarder kronor om året -- insatser som det alltså skulle vara möjligt att under en tid framöver upprätthålla. Det är närmare tre gånger så mycket som i genomsnitt under 80-talet. Ingvar Carlsson är upprörd över historiebeskrivningen i finansplanen. Det gör mig en aning bekymrad, eftersom det är väldigt viktigt med rätt insikt om vad problemen består av, när man skall motverka dem. Den diskussion som har förts väldigt länge har kanske mindre intresse för medborgarna -- många är nog en aning less på käbblet om vem som är orsak till än det ena än det andra problemet. Vad som däremot är av intresse för medborgarna, inte minst för dem som i dag inte har de jobb som de vill ha, är vad som skall göras åt problemen. Snarare än att bråka om historiebeskrivningen, som har en mycket blygsam plats i finansplanen, bör vi naturligtvis diskutera vad vi skall göra för att rätta till problemen -- där visade Ingvar Carlsson en mer konstruktiv inställning. Jag vill välkomna Gudrun Schyman i denna första debatt där hon deltar i egenskap av partiordförande. Jag vill också säga att det är väldigt trevligt att bli kallad för syster i olika brevsammanhang, gärna även i riksdagens kammare. Det finns avsnitt i finansplanen som tar upp just det problem som Gudrun Schyman beskrev, nämligen hur alla vi kvinnor är -- mer än männen faktiskt -- beroende av att samhällsekonomin fungerar och växer, inte minst därför att många av oss är direkt beroende av att den sociala servicen fungerar för att kunna behålla våra jobb. Som konsumenter är vi också beroende av bra barnomsorg, bra sjukvård, bra äldreomsorg, m.m. Jag måste emellertid säga att vi kvinnor, om vi skulle förlita oss till den ekonomiska politik som Gudrun Schyman förespråkar, skulle få mycket att beklaga. Hon säger själv att hon inte begriper så mycket av de ekonomiska sambanden, vilket tyvärr är alltför uppenbart med de förslag som hon för fram. Det som är angeläget att möjliggöra i vad gäller den offentliga servicen är att inte slösa med pengar. Det gäller naturligtvis för många olika verksamheter, och inte minst för verksamheter som betalas med skattepengar. På förslag av regeringen sker nu ett mycket omfattande och väldigt konstruktivt arbete, ett nytänkande, för att effektivisera och få bättre service med de slantar som finns. Många förleds att tro att det när det i de ekonomiska tabellerna står exempelvis minus 0,9 på raden för kommunal konsumtion betyder att servicen har blivit sämre. Det är alldeles fel. Det är viktigt att notera att det betyder att verksamheten har dragit minskade kostnader. Själva servicen kan faktiskt vara väl så bra, i många fall t.o.m. bättre. Det finns exempel inte minst inom sjukvården, som visar att med mindre pengar har många människors konkreta arbete på arbetsplatserna inneburit bättre service för de sjuka, genom kortare vårdköer, m.m. Att möjliggöra den typen av effektiviseringar och rationaliseringar är till stor fördel för alla, eftersom vi då kan få ut mer av de skattepengar som satsas. Det centrala temat i regeringens ekonomiska politik är kampen mot arbetslösheten. Jag tror, uppriktigt sagt, att det förenar oss alla här i kammaren. Det som är nödvändigt och som fungerar är den dubbla satsning som jag inledningsvis beskrev, nämligen att dels satsa ytterligare på direkt tillväxtfrämjande åtgärder i näringslivet, dels fortsätta budgetsaneringen för att få ned räntan. Det är inte så, Gudrun Schyman, att man även om man väldigt gärna vill något kan direkt besluta om det. Det måste nämligen hänga ihop med annat. Vi alla vill oerhört gärna att arbetslösheten omedelbart skall försvinna, men inte heller detta kan vi bara besluta om genom att klubba igenom ett fattat beslut i riksdagen, utan det hela måste hänga ihop. Vi vill att jobb skall tillkomma och finnas kvar, inte bara för dagen och för morgondagen, utan för lång tid framöver. Jobben skall vara trygga och säkra sådana. Det dubbla grepp som regeringen alltsedan regeringsskiftet har tagit, och som regeringen nu driver vidare genom direkt tillväxtskapande åtgärder och fortsatt budgetsanering, visar sig nu kunna ge rätt resultat. Det finns många av oss här i denna kammare som hela tiden varit övertygade om att detta grepp är det riktiga greppet. Nu kan vi också i verkligheten se att resultaten börjar visa sig. Vi kan se att det för delar av ekonomin faktiskt finns bättre möjigheter, vi kan se att det finns tecken på produktionsökningar inom industrin, inom småföretag och inom andra delar av näringslivet, och vi kan se att de ansträngningar som vi gör ger resultat. Det är viktigt att kunna peka på att den ekonomiska politik som drivs faktiskt ger resultat. Om man studerar årets finansplan finner man att det är alldeles uppenbart att dessa resultat nu börja infinna sig. Resultaten infinner sig inte alltid så kvickt som vi skulle önska, men de är på väg, vilket är det viktiga. Det betyder att den ekonomiska politik som vi föreslår riksdagen har stora möjligheter att relativt snart leda till önskade resultat. Det betyder i slutändan fler jobb för enskilda människor. Man måste då gå den väg som vi har beskrivit, nämligen genom tillväxtskapande åtgärder och fortsatt budgetsanering.

Fru talman! Först vill jag rikta några ord till Gudrun Schyman, eftersom vänsterledaren passade på att angripa Socialdemokraterna i denna debatt om regeringens budget. Om Vänsterpartiet hade orkat vara med och fatta en del litet svåra beslut i senare delen av 80-talet och i början av 90 talet hade kanske en del hot mot sysselsättningen kunnat avvärjas. Senast på Vänsterpartiets kongress, har det avslöjats att man även inom Vänsterpartiet anser att man i dessa avseenden var för svag. Problemet var att Vänsterpartiet under högkonjunkturen bedrev en politik som bättre hade passat i dagens lågkonjunktur. Det är mycket som flyter i Sverige just nu. Kronan flyter, regeringen flyter utan roder och avtalen flyter om SAF-ordföranden får igenom sina krav på företagsanknutna löner. Jag tycker att det är mycket viktigt att vi nu får ordning, reda och stabilitet i Sveriges ekonomi igen. Även om Anne Wibble sade att det nog skall gå att få någon samsyn mellan regering och opposition, måste jag konstatera att jag i finansplanen saknar strategi för ökad tillväxt, strategi för att minska arbetslösheten och strategi för hur regeringen långsiktigt vill bearbeta obalanserna i svensk ekonomi. Det tycker jag är allvarliga svagheter i denna finansplan och i denna budget. Vi kommer om två veckor att presentera konkreta förslag på dessa punkter. Jag vill gärna bemöta det som Anne Wibble sade om att regeringen nu satsar tre gånger mer än under 80-talet på infrastruktur. Det som regeringen nu vill satsa på är de åtgärder som vi i den socialdemokratiska regeringen hade förberett redan före vår avgång, eftersom vi såg avmattningen i konjunkturen. Självfallet skall vi satsa mycket mera på infrastruktur i dag, i den värsta lågkonjunkturen sedan andra världskriget, än under 80-talet, då vi gick på högvarv med det allra mesta. Men problemet är att regeringen är för långsam och att det som görs inte sker tillräckligt kraftfullt. Om riksdagen under våren, tyvärr litet senkommet, kan rätt till detta med en fraftfull satsning på infrastruktur när det gäller kommunikationer, när det gäller vägar och järnvägar och när det gäller satsning på utbildning på alla nivåer, då kommer Socialdemokraternas röster att ligga för sådana förslag, det kan jag försäkra. I dagens Svenska Dagbladet står följande i huvudledaren: ''Vad Sverige behöver är tillväxt. Dagens budgetunderskott kan inte sparas bort. Med tillväxt och därmed lägre utgifter för arbetslöshet, räntor, bankstöd etc. samt högre inkomster när skattebasen ökas, kan däremot statsfinanserna saneras. Räntepolitiken kan inte bara inriktas för att mota inflationsmöjligheter 1995. Den måste även utformas med tanke på att befrämja tillväxt 1993 och 1994. Med rörlig kronkurs och högräntepolitik riskerar Sverige att tappa såväl pengarna som smöret.'' Det är litet pinsamt för mig, och jag förmodar även för regeringen, att jag så ofta tvingas läsa högt ur Svenska Dagbladet. Men vad gör man inte för att få regeringen på litet bättre tankar. Lindbeck, argumenterar egentligen, och har gjort det ganska länge, för en sådan uppläggning av den ekonomiska politiken som Socialdemokraterna förordar. Assar Lindbeck sade redan för ett år sedan att regeringen måste passa sig så att Sverige inte hamnar i en för låg inhemsk efterfrågan. Jag har mycket svårt att förstå att regeringen inte lyssnade på våra synpunkter i det avseendet när vi förde våra samtal under hösten. När regeringen nu lägger fram egna siffror som visar hur hårt detta slår i riktning mot ökad arbetslöshet, vill jag att regeringen skall tänka om på denna punkt. Det finns ju åtgärder som snabbt kan vidtas. Om jag skall ta statsminister Carl Bildt på orden är det faktiskt på det sättet att han säger sig vilja sänka matmomsen och säger sig inte vilja ha den högre momsen på bensin under 1993. I så fall finns det en majoritet för det, och då finns det möjlighet att mycket snabbt öka på efterfrågan på dessa punkter, men inte långsiktigt. När konjunkturen går uppåt måste dessa åtgärder nämligen vidtas. Är det så att regeringen under julhelgen under förhoppningsvis avkopplande skridskoturer på Harpsundssjön har tänkt om på denna punkt, då finns det majoritet för att vidta åtgärder. Jag tror att det vore bra för landet och för medborgarna. Då skulle det vara möjligt att vidta sådana åtgärder i utskottsarbetet. Men det är bråttom. Vi har redan förlorat värdefull tid. Jag tror faktiskt också som Anne Wibble, att medborgarna i dag är lindrigt intresserade av ett käbbel om vad som hände och inte hände under 80 talet. Jag tror att vi alla vinner på om vi kan ta den debatten -- det gör jag gärna -- så småningom, när vi har klarat av dessa akuta problem. Eftersom det har blivit så populärt med havsbilder, introducerade av statsminister Carl Bildt, något mindre lyckat fortsatt av Ian Wachtmeister, skall jag säga följande. Jag tror att de passagerare som är ute i den här stormen på detta fartyg, inte förväntar sig att styrman och andra skall diskutera vad som gick fel under den tidigare besättningen under en tidigare seglats, utan de förväntar sig att besättningen gör allt vad den kan för att få skeppet i hamn och för att se till att passagerarna kommer någorlunda säkra med på seglatsen. Därmed kanske vi kan avstå från de många inläggen på den punkten i finansplanen och ägna oss åt framtiden och ägna oss åt de mycket svåra problem som Sverige nu står inför. Jag vill avsluta mitt andra inlägg med att säga att jag inte känner någon skadeglädje över att jag fick rätt i förra årets debatt. Ingenting skulle ha gjort mig gladare än om det hade visat sig vara felbedömningar. Nu är läget tyvärr ännu allvarligare, och då gäller det att vidta konkreta åtgärder. Det gäller att trots allt göra det i en anda av optimism och framtidstro, så att vi inte drabbas av nedåtgående negativa spiraler. Det finns en chans, med god vilja, att få Sverige på rätt kurs igen.

Fru talman! Fru talmannen gillar inte personangrepp. Det är riktigt. Men en riksdagsman i min närhet, känd för sina resor till Kuba, gjorde tummen ned efter mitt anförande. Jag ber att få gratulera honom. Han förstod vad jag sade. Nej, Anne Wibble, jag vill inte skapa ett sämre samhälle. Jag tycker om familjer, barn och barnbarn. De är samhällets ryggrad och alltihop. Men jag vill att vi skall leva inom våra tillgångar. Jag vill att de små medel som vi verkligen har skall användas för dem som behöver dessa medel bäst. Alla friska arbetande människor skall väl inte behöva bidrag? Varför skall man inte kunna behovspröva barnbidrag? Visst kan det vara bra att ha många barn, som fru Wibble sade. Om inte annat så kan ju fler på det sättet dela på statskulden. Jag vill emellertid åter upprepa att som det nu är går vi back i Sverige och lånar upp pengar -- 458 miljoner kronor om dagen. Det är i det läget som vi skall agera. Tänk er hur man skulle ha reagerat om detta hade gällt ett företag. Men i denna diskussion sägs det att det ordnar sig väl alltid. När det gäller tillväxten finns det en mycket viktig sak som jag inte hann ta upp i mitt förra inlägg, nämligen att man måste reformera arbetsrätten om man verkligen vill rädda de riktiga jobben. Det som fack och trygghetslagar har skapat för sina medlemmar är egentligen arbetslöshet. Den uppträder i den produktiva sektorn. Vi har på det sättet drivit företag ut ur Sverige. Är det inte ens dags att våga påstå det nu? Låt oss nu se vad som händer framöver när det gäller detta, eftersom det pågår en utredning om arbetsrätten. Jag vågar med bestämdhet säga att om ni frågar alla småföretagare och alla de medelstora företag, som ni talar om är så viktiga, hur viktiga de anser att förändringar i arbetsrätten är, kommer ni att få samma svar överallt. Nu gäller det att ge jobben en chans. 100 000 ungdomar kommer varje år ut på arbetsmarknaden. Var skall de hamna? Skall de hamna i någon halvt meningslös AMS-utbildning, i öppen arbetslöshet eller i den offentliga sektorn som redan är överbokad och som måste rationaliseras? Det är en hopplös situation om man inte verkligen ändrar på detta och satsar på de riktiga jobben. När det gäller att föregå med gott exempel har jag tidigare i denna kammare sagt: Var i denna trötta budget finns det som politikerna själva gör litet uppoffringar kring? Var finns ett ord om partistöd, om presstöd, om organisationsstöd, osv.? Det är ett skamligt mygel alltihop, och det föregås alltid bara med generad tystnad. Det kommer säkert att bli likadant i dag. Riksdagen själv -- ni som sitter kvar här och som inte har gått ut för att dricka kaffe, vilket man gör med jämna mellanrum -- skall nu leka hela havet stormar för 250 miljoner kronor. Det skall man göra just nu när vi knappt vet hur stor riksdag vi behöver, när vi ifrågasätter riksdagsordning, debattordning och allt möjligt annat. Då skall alla byta rum. Bättre kan vi väl, gubbar och tjejer? Sedan måste vi granska verk och myndigheter. Det är vår uppgift att göra. Det är Riksdagens revisorer, det är Riksrevisionsverket, det är regeringen och det är riksdagsmännen själva som skall göra. Invandrarverket har varit uppe till debatt. Jag menar att man skall titta ordentligt på SIDA, och man skall titta lika ordentligt på AMS, om inte annat så därför att det strömmar oändliga penningströmmar den vägen ut i samhället. Är de så kvalificerade? Görs verkligen det bästa av dem? Och kom ihåg att det är svenska folkets pengar som vi talar om. I ett läge då man inte har pengar kan man faktiskt göra det som inte kostar något. Det går mycket bra. Man kan t.ex. ingripa kraftigt mot våldet. Jag vet att justitieministern avser att göra det. Samtidigt har man dock minskat polisens anslag med 250 miljoner kronor. Det är ju smart. Förbjud vapeninnehav och knivinnehav, därför att det innebär en fara för livskvaliteten för en massa människor. Vårt samhälle håller ju på att gå åt skogen. Detta går att göra. Man kan också förbjuda sådant larv som folk och bostadsräkningar och FAS 90 och allt vad det heter och snokande i människors angelägenheter. Detta går att göra. Människor skulle tycka att det var populärt. Man kan också förebygga okontrollerad invasion av människor från f.d. Sovjetunionen. En sådan invasion är nämligen en realitet som kan bli verklighet när som helst. Det är en realitet på det sättet att problemen finns där borta. Sådana här åtgärder kan man vidta. Om ett par veckor kan vi även se till att den fria radion verkligen blir fri i Sverige. Sådant är viktigt. Det kostar ingenting. Det kostar bara det som man själv vill åstadkomma. Det kostar bara vilja. Man skall också lägga av med politiska utnämningar. Jag har blivit avklubbad tidigare så fort jag har talat om politiska utnämningar. Det måste vara något fel att tala om det. Jag hoppas få säga detta igen. Vi har för mycket av politiska utnämningar. Det finns minst 100 000 befattningar i Sverige där utnämningar har skett på grund av politiska meriter och inte på sakliga meriter. Detta kan man sluta med. Det skulle inge förtroende hos människor. Det är min absoluta uppfattning. Detta kan riksdag och regering besluta om. Allt detta kan man göra. Men om vi vill låtsas och om vi vill leva i våra kulvertar och inte se verkligheten i vitögat, då glider vi vidare på ett spår som jag menar inte leder till en ljus framtid. Vi har den ljusa framtiden. Vi har skickliga företag. Vi har goda möjligheter. Men vi som är politiker måste bli lika verklighetsanknutna och reagera lika verklighetsanknutet som våra framgångsrika företag gör. Då går det bra.

Fru talman! Jag skulle vilja säga till finansministern att jag inte sade att jag inte begriper ekonomi. Jag sade att jag inte är ekonom. Jag tror inte att det är samma sak. Det verkar inte så om man tittar på den utveckling som har förevarit, på de prognoser som har gjorts av många ekonomer och på de affärer som ekonomer på banker har ställt till med de senaste åren samt på de utfästelser, programförklaringar och visioner som den borgerliga regeringen bara för något år sedan lade fram. Ekonomi är inte någon neutral faktisk vetenskap, utan man ser nog olika på ekonomi beroende på var i samhällsstrukturen man befinner sig. Den analys av den ekonomiska utvecklingen som vi gör i Vänsterpartiet stämmer väl överens med den analys som ekonomer både inom LO och TCO gör. Även de konkreta förslag som vi kommer med anser de vara förslag som skulle gynna de människors intressen som de företräder. Förslagen anses över huvud taget inte vara orealistiska. Det faktum att det behövs mer pengar till kommunerna i dag är det inte många som tycker är orealistiskt. Att häva det kommunala skattestoppet är det inte många som tycker är orealistiskt ute i kommuner och landsting. Att få en sänkt ränta är det inte många som tycker är orealistiskt, utan tvärtom en politik som kanske behövs. Jag ställde frågan: Vem har makten och beslultanderätten över den ekonomiska politiken, är det vi politiker eller är det den finansiella s.k. marknaden? Jag anser att den ekonomiska politiken skall vara ett medel för att uppfylla mänskliga behov och miljömässiga mål. Den skall inte vara ett mål i sig. Att sänka ett budgetunderskott kan inte vara det främsta målet för den ekonomiska politiken. Det främsta målet måste vara att se till att människor får arbeta, att människor slipper leva på bidrag, att vi får en livskvalitet, att vi alla kan leva ett gott liv. Den utvecklingen har vi inte i dag, tyvärr. Jag skulle vilja ta upp just frågan om miljö. Vi är överens om att satsningar på infrastruktur är nödvändiga och bra, men det finns en tendens att det väldigt mycket kommer att handla om vägar, stora brogyggen och liknande saker. Man kan ibland få en vision av att vi skall få ett asfalterat Sverige, genomkorsat av stora motorleder, möjligen avbrutna av en eller annan matsal för den ständigt närvarande militära förvaltningen, där man ju inte tänker göra några nedskärningar. Jag tror att det är mycket farligt om man i en situation av ekonomisk kris lägger åt sidan de nödvändiga miljöfrågorna och miljöperspektiven. Det finns en tendens till att det sker i dag. Vi menar att det i dag är nödvändigare än någonsin att analysera alla satsningar som görs utifrån ett miljöperspektiv. Vi står inför stora globala miljöproblem. De är gränslösa, det vet vi. Men vi kan inte skjuta ifrån oss ansvaret. Om man läser miljöavsnittet i finansplanen blir man förskräckt. Där står det just att det internationella miljösamarbetet är viktigt. Det är det. Det är viktigt att vi i Sverige, om vi gör satsningar i andra länder, kan tillgodoräkna oss de s.k. vinsterna och få ned vår miljöskuld. Det är riktigt. Men vi måste också göra någonting här i Sverige. När man skall göra dessa infrastrukturella satsningar måste man diskutera vilka förslag det är som vi skall satsa på. Jag tror att det skulle vara mycket bra om man t.ex. lät länsarbetsnämnderna i god konkurrens tävla om vilka som ger sina förslag de bästa miljöprofilerna. Det är just de som skall komma i åtnjutande av pengar och kunna sätta i gång arbeten. Jag tror att det är mycket viktigt att vi i dag slår fast det faktum att vi skall avveckla kärnkraften. Vi måste fatta sådana politiska beslut som innebär att ovissheten om energiutvecklingen, som man i finansplanen säger delvis har bidragit till en icke gynnsam utveckling, tas bort. Vi i den här församlingen får fatta beslut om en lag om att avvecklingen skall påbörjas. Då har vi tagit bort det frågetecknet. Vi bör nu använda pengar till att satsa på miljövänlig teknik och till att satsa kraftfullt på att utveckla de alternativa energiformerna. Det är en nödvändig process, som vi måste gå igenom. Det är ett ypperligt tillfälle att starta den utvecklingen just nu. Men sådana här förslag lyser med sin frånvaro i finansplanen. Miljöproblematiken är över huvud taget mycket dåligt belyst. Jag skulle också vilja ta upp en annan fråga som jag tycker har sin plats här. Det är frågan om sänkt arbetstid. Sex timmars arbetsdag är ett mycket angeläget krav, föga orealistiskt. Det har en god förankring hos en absolut majoritet av Sveriges kvinnor och även hos en stor grupp av Sveriges män, som också vill ha möjlighet att förena ett föräldraskap med ett aktivt yrkesliv. Den frågan har stötts och blötts under väldigt många år. Alltid hittar man anledningar till att förslaget inte kan genomföras ''just nu'', även om alla är överens om att det vore bra. När det var högkonjunktur kunde man inte göra det för att vi inte hade arbetskraft så att det räckte. I dag har vi lågkonjunktur och stor arbetslöshet. Det vore väl alldeles utmärkt att fördela arbetstiden jämnare än vi gör i dag i det här landet. Det finns dessutom stora samhällsekonomiska vinster att göra: lägre personalomsättning, lägre förslitning, människor mår bättre, både de som arbetar och de som mottar service som vård och omsorg. Man kan utnyttja industrin på ett effektivare sätt med bättre skiftgång osv. Det vore en mycket angelägen reform, som det finns all anledning att fundera över just i dag.

Fru talman! Det är väl utmärkt att Ingvar Carlsson läser Svenska Dagbladet. Själv läser jag också andra tidningar, bl.a. Dagens Nyheter, där en av mina företrädare brukar lyckliggöra läsarna med små betraktelser. Spara mer pengar i socialförsäkringarna, vi -- dvs. socialdemokraterna -- gjorde fel under 80-talet och budgetunderskottet är mycket farligt, brukar det stå där. Ingvar Carlsson förespråkade mer utgifter för olika saker, inte minst för infrastruktur, utbildningsinsatser och sådant och, får man förmoda, mindre pengar, dvs. mer besparingar, på transfereringssidorna. Eller var det bara en läpparnas bekännelse att han var orolig för budgetunderskottets utveckling? Det kan väl inte vara så att socialdemokraterna tycker att man inte behöver bry sig om det där nu, utan att man kan skjuta det på framtiden. Jag tror att det vore oerhört riskabelt. Vi har haft en diskussion om att senarelägga olika av socialdemokraterna önskade bensin och matmomspålagor. Som Ingvar Carlsson väl vet har vi räknat ganska noga på detta. Vi tycker att förslag förtjänar att studeras seriöst. Tyvärr visar det sig att detta skulle medföra lägre tillväxt och mer arbetslöshet därför att man får negativa effekter via räntorna. Detta visar hur centralt det är att föra en sådan finanspolitik att man skapar möjligheter att få ned räntan. Den har redan nu sjunkit ganska avsevärt jämfört med november förra året, ungefär tre procentenheter för den korta räntan och en procent för den långa räntan. Det är en av de bärande punkterna i finanspolitiken, som den beskrivs i regeringens finansplan, att ge möjligheter och goda förutsättningar för ytterligare räntesänkning. Det är den enskilt viktigaste faktorn, som bidrar till expansion i näringslivet och hjälper oss i kampen mot arbetslösheten. Ian Wachtmeister tog upp frågan om arbetsrätt. Jag vill gärna säga att jag tycker att detta är en viktig fråga. Jag tycker att den ibland får väl negativa omdömen. Det finns mycket i de arbetsrättsliga reglerna som är positivt. Det finns mycket som är dåligt också, framför allt för mindre företag. Där pågår ett förändringsarbete. Regeringen förbereder förslag som förbättrar den arbetsrättsliga lagstiftningen så att den passar bättre för småföretag. Gudrun Schyman sade att man inte behöver vara ekonom för att förstå sig på ekonomi. Det håller jag gärna med om. Jag tror att de allra flesta människor genom vanligt sunt förnuft förstår att man inte kan låna sig fram hur mycket som helst. Därför är det angeläget att ha ett ordentligt program som inte bara ökar upplåningen. Gudrun Schyman vill spendera mer pengar på både det ena och det andra. Det innebär att man skulle öka benägenheten att låna sig fram. Det tror jag att de allra flesta människor inser att man inte kan göra. Det är inte hållbart. Vi har gjort det förut, nu vänder vi på detta. Där faller också förslaget om sänkt arbetstid, som är helt orealistiskt. För jag förmodar att Gudrun Schyman inte har tänkt sig att människor skall få lägre lön. I så fall finns det redan i dag goda möjligheter för dem som vill att minska sin arbetstid. Men de flesta vill snarare ha heltidsarbete än deltidsarbete. Det kan hänga samman med att man tycker att man behöver en del inkomster. Fru talman! Får jag till slut nämna det som är huvudpunkterna i den ekonomiska politiken, och som leder till att vi faktiskt kan se framtiden an med relativt god optimism. Det finns två uppgifter som är helt centrala. Den första handlar om att öka näringslivets expansion, att öka möjligheterna till tillväxt. Vi har redan i riksdagen beslutat om många saker som är viktiga för att göra detta möjligt. Det är angeläget att komma ihåg det. Vi för i budgetpropositionen fram ytterligare ett stort antal förslag som har en direkt tillväxtökande effekt. Skattesänkningar för egenföretagarna utgör en väldigt viktig del. Vidare gäller det fortsatt avreglering på en rad olika marknader, inte minst inom den offentliga verksamheten, och att släppa in små och medelstora företag i en produktion som de hittills varit utestängda från. Ökad konkurrens på väldigt många olika marknader är faktiskt någonting som medverkar till lägre priser, och det är ganska bra för hushållen. EES-avtalet vill jag också nämna. Även om Sverige inte kommer med ännu på några månader, är ju den inre marknaden i Europa i kraft sedan den 1 januari i år. Detta är av oerhört stor och positiv betydelse. Svenskt medlemskap i EG ger också goda framtidsmöjligheter. Infrastruktursatsningar samt satsningar på utbildning och forskning är också direkt tillväxtfrämjande. Den andra delen av den ekonomisk-politiska strategin handlar om en sanering av de offentliga finanserna. I budgetförslaget slår vi fast att budgetunderskottet skall börja minska -- utgifterna skall börja minska. Vidare föreslår vi riksdagen att anta ett program som avskaffar det strukturella underskottet i de offentliga finanserna under de närmaste fem åren. Det är riksdagen som har makten att fatta beslut om dessa ting och därmed möjliggöra en lägre ränta. De bättre tillväxtchanser som vi nu ser ger oss faktiskt hopp om en ljusare framtid. En återupprättad tillväxt kommer att ge precis de trygga jobb och den stabila grund som behövs för en bra och förbättrad välfärd, som svenska folket förtjänar.

Fru talman! Pär Granstedt har frågat mig vad jag menar med att ''det har skapats en ny nationell konsensus om att neutralitetspolitiken tillhör ett skede som ligger bakom oss''. Frågan om grunderna för och benämningen på vår samlade säkerhetspolitik i den situation som uppstått dels genom de grundläggande förändringarna i den europeiska situationen under senare år, dels genom vår ansökan om medlemskap i EG har diskuterats här i riksdagen vid ett flertal tillfällen under det gångna året. I mitt interpellationssvar den 15 januari förra året redogjorde jag utförligt för regeringens syn på denna fråga. Till denna syn anslöt sig riksdagen i allt väsentligt genom utrikesutskottets utlåtande Pär Granstedt erinrar om att denna inriktning av säkerhetspolitiken innebär att vår militära alliansfrihet alltjämt består och att vi därmed också skall kunna vara neutrala i händelse av en konflikt i vårt närområde. En allt viktigare del av vår samlade säkerhetspolitik är dock vår strävan efter deltagande i ett allt fastare utrikes och säkerhetspolitiskt samarbete med andra europeiska stater. Detta innebär, att den för en neutralitetspolitik centrala frågan om undvikande av utrikespolitiska bindningar inte ställs på samma sätt som tidigare. Tvärtom är ett fullvärdigt deltagande i det europeiska samarbetet, redan nu inom ESK och vid ett medlemskap även inom den Europeiska unionen, en förutsättning för att Sverige skall kunna bidra till att skapa den nya säkerhets och samarbetsordning som måste byggas i Europa efter kommunismens och Sovjetväldets fall. Mot denna bakgrund, och mot bakgrund av de grundläggande förändringarna i Europa, går det inte längre att beskriva den samlade svenska utrikes och säkerhetspolitiken som neutralitetspolitik. Kring denna slutsats råder efter det gångna årets debatter en bred nationell konsensus.
Fru talman! Jag vill tacka statsministern för svaret på min fråga. Det var bl.a. med anledning av en debattartikel i Svenska Dagbladet före jul som det på sina håll uppstod en viss osäkerhet om innebörden av den svenska säkerhetspolitiken när det gäller frågan om neutralitet. Jag tycker därför att det är värdefullt med de förtydliganden som vi nu har fått. Det är viktigt att tänka på att neutralitetspolitik för Sveriges del aldrig har inneburit neutralitet i fredstid. Den är ju definierad som alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. I själva verket har det förekommit många konflikter i världen där Sverige inte har varit neutralt. Man kan t.ex. inte säga att Sverige var neutralt under Vietnamkriget, när vi aktivt stödde Nordvietnam. Vi kan inte heller säga att Sverige har varit neutralt i de konflikter som har rått i Sydafrika -- där vi också aktivt har stött en part. Det finns även andra sådana exempel. Vi har dock fört en alliansfri politik syftande till neutralitet i krig. Vi har slagit fast att den svenska alliansfriheten består, och syftet med denna alliansfrihet är att vi skall kunna vara neutrala i händelse av en konflikt i vårt närområde. Samtidigt håller jag med om att man inte kan använda neutralitetspolitik som en beskrivning av vår totala utrikes och säkerhetspolitik. Vi har också en ambition att skapa ett alleuropeiskt säkerhetssystem. Man har ganska länge talat om gemensam säkerhet. Lyckas vi med det blir vår neutralitetspolitik så att säga obsolet. Men jag tycker ändå att det är viktigt att slå fast att ett av de säkerhetspolitiska instrument som vi har är en alliansfrihet som syftar till att vi skall kunna vara neutrala i händelse av en konflikt i vårt närområde.
Fru talman! Det som förefaller att skilja oss åt är möjligtvis nyanser i tolkningar av det läge som har uppstått. Vi är överens om att vi är inne i ett skede av mycket starka förändringar av den säkerhetspolitiska verkligheten i Europa och att detta också innebär betydande förändringar av vår egen säkerhetspolitiska doktrin. Det innebär att vi numera aktivt strävar efter att gå in i ett utrikes och säkerhetspolitiskt samarbete för att bygga upp säkerhets och fredsordningar i Europa i dess helhet genom ESK och den förhoppningsvis kommande Europeiska unionen. Samtidigt bibehåller vi den militära alliansfriheten för att kunna vara neutrala i en konflikt i vårt närområde, om vi så skulle önska. Det är inte givet att neutralitet är ett självklart svar på varje konflikt även i vårt eget närområde. Låt mig bara erinra om att Sverige aldrig kan tänka sig att vara likgiltigt i en situation där de tre baltiska staternas överlevnad skulle hotas. Men neutraliteten bibehåller vi som en säkerhetspolitisk möjlighet, och där är den militära alliansfriheten viktig för att så ännu skall kunna vara fallet.
Fru talman! Jag håller naturligtvis med om att vi inte i dag kan förutse exakt hur vi skulle ställa oss, om det verkligen blev en konflikt i vårt närområde, något som vi hoppas över huvud taget inte skall inträffa. Det kan naturligtvis mycket väl hända att vi skulle dras in i en sådan konflikt vare sig vi vill det eller inte och att neutraliteten inte blir möjlig. Men det måste vara ett övergripande mål för den svenska säkerhetspolitiken att förhindra att Sverige dras in i en militär konflikt. Det bör naturligtvis för det första ske genom att vi deltar i bygget på ett fungerande europeiskt säkerhetssystem som gör att inga konflikter uppstår, för det andra genom att vi ser till att vi har bästa möjliga förutsättningar att hålla oss utanför en konflikt, om den verkligen skulle uppstå. Jag kan se vilka påfrestningar en sådan ambition skulle drabbas av t.ex. om Baltikum drogs in. Men det viktiga är att vi bibehåller vår säkerhetspolitiska handlingsfrihet och att bästa möjliga förutsättningar för en neutralitet i händelse av en militär konflikt kan upprätthållas.
Fru talman! Jag tror att debatten kring dessa frågor kommer att fortsätta, men på den grund som Pär Granstedt och jag förefaller att vara överens om. Låt mig bara till kammarens protokoll föra två intressanta debattinlägg som har förekommit under de senaste dagarna. Jag tänker för det första på f.d. ambassadören och kabinettssekreteraren Sverker Åström, som i Svenska Dagbladet för två dagar sedan talade om den nya säkerhetspolitik som måste formas efter neutralitetspolitikens pensionering, som den pensionerade ambassadören uttrycker saken. För det andra det inlägg som departementsrådet Ove Bring, folkrättssakkunnig på UD nyligen har gjort, där han talar om: den som önskar klänga sig fast vid traditionell neutralitet i dag bejakar inte den progressiva utveckling i säkerhetspolitiskt avseende som statssamfundet äntligen är kapabel att genomdriva. Här handlar det om just det som Pär Granstedt sade: att bygga en freds och säkerhetsordning som förhindrar att konflikter uppkommer, och som, om de uppkommer, kan bidra till att lösa, begränsa och förhoppningsvis mildra konflikternas påverkan också på Sveriges säkerhet.
Fru talman! Jag har också tagit del av den här intressanta debatten. Det är onekligen en spännande tid vi lever i. Vi har anledning att se fram emot en säkerhetspolitik i en förändrad miljö som ger helt nya möjligheter att bygga säkerhetsarrangemang som inte var tänkbara tidigare. Det kan emellertid finnas anledning att till listan av inlägg lägga det svar som försvarsministern gav på Sverker Åströms artikel. I svaret pekade han på omöjligheten för Sverige att uppträda som ett slags militär garant för de baltiska staterna. Helt klart måste våra insatser för att trygga de baltiska staternas framtida frihet framför allt ligga på det politiska planet. Våra möjligheter att med militära medel åstadkomma detta är trots allt utomordentligt begränsade.
Fru talman! Självfallet förhåller det sig på det sättet. I förhållande till de tre baltiska staterna har Sverige framför allt att se till att skapa den europeiska freds och säkerhetsordning som i sig kan utgöra en del av det trygghetssystem som de baltiska staterna behöver som ett komplement till de ansträngningar som ligger i deras nationella politik. Men jag tycker att det är viktigt att också säga att Sverige icke stod likgiltigt inför det sovjetiska anfallet mot Finland vintern 1939--1940, det s.k. vinterkriget, och att vi då icke förklarade oss neutrala i den konflikten. På samma sätt kan vi i detta nya europeiska läge hamna i situationer -- som framför allt skall förhindras -- där neutraliteten inte är det självklara utan där ett politiskt engagemang utöver vad en neutralitetspolitik skulle möjliggöra är det självklara svaret för vår del.
Fru talman! Det är givet att vi måste hålla olika alternativ och hållningssätt öppna i en så hypotetisk situation som den vi nu diskuterar. Det är emellertid viktigt att betona att vår huvudsträvan måste vara att skapa ett alleuropeiskt säkerhetssystem. Jag betonar ordet alleuropeiskt. Säkerhetssystemet måste alltså omfatta alla länder i Europa. Det är också viktigt att vi i vårt säkerhetspolitiska agerande under tiden fram tills detta åstadkoms har det här målet i sikte. Det innebär att vi har intresse av att det inte uppstår säkerhetspolitiska arrangemang i Europa som isolerar vissa stater och gör att de känner sig utsatta, upplever en mer hotfull situation.

Fru talman! Låt mig konkludera med två slutsatser i direkt anslutning till det som Pär Granstedt sade. För det första skall vi skapa säkerhets och samarbetsordningar som gäller Europa i dess helhet. Det gäller vårt arbete inom ramen för ESK och det gäller vårt förhoppningsvis kommande medlemskap i den europeiska unionen -- det är kanske vår viktigaste säkerhetspolitiska uppgift under 1990-talet. För det andra skall vi hålla olika alternativ öppna för framtiden när det gäller vad som kan komma att inträffa om konflikter också i vårt eget närområde uppstår. Men den militära alliansfriheten skall göra det möjligt för oss att vara neutrala i sådana konflikter om vi skulle bedöma det som den lämpliga politiken.

Fru talman! Lennart Nilsson har till statsministern ställt frågan om vilka samlade åtgärder regeringen är beredd att medverka till för att undvika att Uddevalla blir ett nytt Liverpool. Frågan har överlämnats till mig. Bakgrunden till Lennart Nilssons fråga är en förväntad hög arbetslöshet orsakad av bl.a. Volvos beslutade nedläggning av Uddevallafabriken. Med hänvisning till mitt svar på Lennart Nilssons interpellation i samma ärende i november förra året påminner jag om att regeringens övergripande ansvar för näringslivet är att skapa goda allmänna förutsättningar för detta. Bland regeringens förslag och åtgärder på detta område märks sänkt företagsbeskattning och arbetsgivaravgift. För en ökad sysselsättning är små och nyföretagandet viktigt. Regeringen har lämnat förslag till nya finansieringsmöjligheter för detta i form av nyföretagarlån och genom att inrätta riskkapitalbolag. Utvecklingsfonderna är viktiga för finansieringen i såväl befintliga som nystartade företag. Regeringen följer utvecklingen i Uddevalla mycket noga. Från olika regionala företrädare med bl.a. berörda länsstyrelser har till regeringskansliet inkommit förslag om hur regionens resurser skall tas tillvara och till åtgärder för att utveckla regionen. En dialog förs från några departement med företag, kommun och länsorgan. Jag vill understryka den regionala och lokala nivåns ansvar i detta arbete. I det korta perspektivet har jag som arbetsmarknadsminister ett stort ansvar för att enskilda som drabbas av arbetslöshet får möjlighet till utbildning eller andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Mitt och regeringens mål är att alla regioner i vårt land så snart som möjligt skall återkomma till en fullgod arbetsmarknad med god tillväxt.
Fru talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga, även om jag hade ställt frågan till statsministern. Bakgrunden till frågan är ganska enkel. Det är ju inte så att vi bara förväntar oss en arbetslöshet i Uddevalla på drygt 20 %, utan den är till sommaren ett faktum. För varje dag som går rycker den dag allt närmare då massor av människor kommer att få gå från sina jobb, och det finns inga andra jobb i stället. bland metallarbetarna. Vi kommer att ha en ungdomsgeneration, som över huvud taget aldrig kommer in på arbetsmarknaden. Det är med tanke på det som jag gör jämförelsen med England och just Liverpool. Mot denna bakgrund tycker jag att man borde visa ett samlat ansvar från regeringens sida. Börje Hörnlund hänvisar till den dialog som förekommer. Det som då vore intressant och betydelsefullt att få reda på, inte minst för alla de människor som kommer arbetslösheten allt närmare, är huruvida regeringen är positiv till att vidta olika åtgärder som krävts, bl.a. i en demonstration och i en uppvaktning av statssekreterarna före jul. Det har förekommit uppvaktningar från Uddevalla kommun på olika departement och länsstyrelsen har skickat en skrivelse om olika åtgärder. Det gäller att försöka verkställa de här förslagen som finns framlagda, och min fråga till arbetsmarknadsministern är: Kommer den här dialogen att leda till ett positivt resultat för Uddevallaregionen?
Fru talman! A och O är att framtidstron kommer tillbaka, inte minst i små och medelstora företag. Våra stora företag är av utomordentlig vikt för exportinkomster. De beställer varor. De nya jobben måste emellertid i hög utsträckning skapas i små och medelstora företag. Inom mitt ansvarsområde har vi exempelvis startat egen verksamhet. Till min glädje är det förvånansvärt många som vill starta eget företag i dag. Vi har också studerat resultaten för företag under ett antal år, och resultaten är överraskande goda. 70--80 % av företagen överlever och utvecklas, och en del börja växa med fler anställda. Det är en mycket viktig process. Lennart Nilsson vet att kostnadsläget för exportföretagen har, med produktivitetsförbättringar och ändrad kronkurs, förbättrats i storleksordningen 30--40 %. Detta kommer att vara till hjälp i vårt exportarbete. Negativt är att denna produktivitetsförbättring gör att det tillverkas väsentligt mycket mer med samma antal, eller mindre, anställda. Det är något av en mardröm just nu, dock en nödvändig process. Vi har tredubblat satsningarna på infrastrukturen. Det är riktiga framtidssatsningar. Jag räknar med att vi kommer att ligga på hög nivå ett antal år framöver. Utökad utbildning är viktig på alla nivåer -- gymnasieskola, folkhögskolor, arbetsmarknadsutbildningar och inte minst högskoleutbildning, där Sverige ligger lågt.
Fru talman! Allt det som arbetsmarknadsministern nämner -- olika typer av förbättringar -- är naturligtvis bra. Men nu handlar det om att över 1 000 människor inte kan starta eget till försommaren, även om det har föreslagits i debatten att man skall starta eget. Med olika metoder måste deras kunnande utnyttjas för att så att säga övervintra i en besvärlig tid, för att man skall kunna komma i gång i juni. Alla de pengar på Börje Hörnlunds departement som går till passiva åtgärder i form av utbetalning i A-kassa skulle kunna användas på olika sätt. Det är bl.a. detta som LO-sektionen framhöll när den träffade bl.a. statssekreteraren från Arbetsmarknadsdepartementet och föreslog att man skulle försöka hitta olika varianter till försöksverksamhet för att ta till vara de kunskaper och den kompetens som finns hos människorna. Det är egentligen vad min fråga gällde. Tar man på departementet sådana förslag, dialoger och synpunkter på allvar?
Fru talman! Självklart tas de på stort allvar. Det var ett par tre kommentarer i går eftermiddag och kväll att det finns de som eventuellt skulle eftersträva hög arbetslöshet. Lennart Nilsson lever nära verkligheten och är van att ta ett visst ansvar. Jag är övertygad om att det inte finns en enda ledamot i denna kammare eller på annan ansvarsfull nivå som inte förstår det negativa i hög arbetslöshet. Det gäller att så fort som möjligt komma tillbaka till en fullgod ordinarie arbetsmarknad och under tiden vidta så bra åtgärder som möjligt i framåtsyftande riktning -- utbildning, infrastruktursatsningar osv. Jag kan tala om att jag sista arbetsdagen före jul, tyst och stilla och utan ståhej, var i Göteborg och träffade landshövdingen och ett antal experter för att ta del av det program som då var under framväxande. Det är inte färdigt än. Vi skall naturligtvis se seriöst på alla förslag.
Fru talman! Jag uppfattade det så att arbetsmarknadsministern, regeringen, kommer att behandla dessa frågor. Såvitt jag har kunnat läsa på den här dagen som jag haft till mitt förfogande finns det ingenting i budgetpropositionen som tyder på en satsning på Uddevallaregionen. Jag vill påstå att den är speciell, inte minst mot bakgrund av de problem som vi har i Trollhättan, som ju tillhör samma arbetsmarknadsregion. Man räknar med Det är en speciell situation som kräver speciella insatser, kanske speciella medel och litet andra grepp än vad vi har varit vana vid i dessa sammanhang. Därför utgår jag ifrån att ministern kommer att beakta alla förslag som kan bidra till en lösning på problemen och att medverka till att skaka fram medel för verksamheter, i stället för att betala ut i A-kassa.
Fru talman! Jag ser ett mycket stort värde i den process som ligger framför riksdagen. Det kommer att läggas fram fler förslag för riksdagen förutom den nu framlagda budgetpropositionen. Det här med plus och minus, finansiering eller icke finansiering, är i dagens budgetläge -- vad gäller såväl statsbudgeten som Arbetsmarknadsfonden och Lönegarantifonden -- sådant som alltid måste diskuteras när man diskuterar framåtsyftande förslag. Jag ser fram emot en dialog.
Fru talman! Självfallet måste man diskutera finansieringsfrågan. Åtgärder som i dag kanske kortsiktigt leder till att budgetunderskottet ökar kan innebära att man får igen pengarna vid ett senare tillfälle. Vi har i Bohuslän en rad olika infrastrukturprojekt. Det handlar om bl.a. en bro. Länsstyrelsen har också i sin skrivelse pekat på en rad olika objekt, som kortsiktigt skulle öka kostnaderna men som skulle komma tillbaka i form av bättre möjligheter för tillväxt i framtiden. Det är just detta som efterlyses av alla de människor som i sin vardag upplever oro för sina hus, ser problem för de ungdomar som går ur gymnasieskolan till en ganska meningslös tillvaro, vilket i sin tur sätter sina spår på familjeliv och annat.

Fru talman! Kent Carlsson har frågat mig om regeringen till den israeliska regeringen har framfört sina protester mot deportationen av 418 palestinier. Berndt Ekholm har frågat mig vilka åtgärder regeringen vidtagit resp. planerar att vidta med anledning av deportationen av palestinierna till bergen i södra Libanon. Jag besvarar båda frågorna i ett sammanhang. Den svenska regeringen reagerade mycket snabbt på Israels beslut att, efter en rad våldsdåd på de ockuperade områdena, deportera över 400 sade statsminister Carl Bildt: ''Den senaste tidens upptrappade våldsaktioner från palestinsk sida liksom de israeliska repressalierna kan allvarligt störa fredsprocessen i Mellanöstern. Såväl tagande av gisslan och mordet på en israelisk polisman som den israeliska regeringens beslut att deportera 400 palestinier står i strid med både folkrättsliga och humanitära regler och principer.'' Vidare uttrycktes den svenska regeringens förhoppning att de pågående fredssamtalen trots allt skall kunna fullföljas. Regeringens väl kända ståndpunkt, att en varaktig lösning av konflikten i Mellanöstern kan uppnås endast genom förhandlingar, upprepades. I ett brev till min israeliske kollega, utrikesminister Shimon Peres, den 29 december 1992 har jag ytterligare förtydligat den svenska regeringens inställning. Jag betonade i detta bl.a. den vikt vi från svensk sida fäster vid folkrätten och skyddet av de mänskliga rättigheterna. Jag påpekade också att den svenska regeringen anser att den fjärde Genèvekonventionen, som stadgar om skydd för civilbefolkningen i krigstid och förbjuder såväl deportationer från som inflyttning av den egna befolkningen i ockuperat territorium, är tillämplig på de ockuperade områdena och således måste respekteras -- en ståndpunkt som dessförinnan framhållits i det svenska anförandet under Mellanöstern-debatten i FN:s generalförsamling den 4 december. Mot denna bakgrund framförde jag den svenska regeringens uppmaning till Israel att ompröva deportationsbeslutet. Den svenska åsikten om deportationsbeslutet är således väl känd i Israel. Även EG-länderna, liksom flera andra stater, har gjort kraftfulla uttalanden med anledning av deportationen. Israel har dess värre ännu inte omprövat sitt beslut men ICRC, den internationella Röda kors-kommittén, har fått tillstånd att besöka de deporterade i lägret i södra Libanon. Regeringen är djupt oroad över den händelseutveckling som den senaste tiden ägt rum i Mellanöstern. Den fredsprocess som, efter amerikansk skytteldiplomati i regionen, kunde inledas i oktober 1991 utgjorde ett historiskt genombrott. Ansvaret för att tillvarata den möjlighet som därigenom öppnats att få till stånd en fredlig lösning av den långa konflikten i Mellanöstern vilar tungt på alla inblandade parter. Under min resa till Israel och de ockuperade områdena den 20--24 januari kommer jag att få tillfälle att föra en fördjupad diskussion om dessa frågor med såväl israeliska som palestinska ledare.
Fru talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Jag vill börja med att citera ur den 4 ''Tvångsförflyttning, enskilt eller i massa, eller deportation av skyddade personer från ockuperat område till ockupationsmaktens eller annat lands territorium, ockuperat eller icke ockuperat, är oavsett de skäl som må anföras därför förbjudet''. Denna konvention har Sverige skrivit under och därmed förbundit sig att se till att den efterlevs. Det är helt klart att Israel har begått ett brott mot folkrätten genom sitt beslut att deportera 415 palestinier till södra Libanon. Man kan fråga sig om Israel skall tillåtas agera hur som helst i strid mot folkrätt och internationella regler, på det sätt som man har gjort i det här fallet liksom i många andra fall. Det som förvånar mig i utrikesministerns svar är att man i princip jämställer enskilda palestiniers våldsdåd -- som bör fördömas -- med staten Israels agerande, en stat som säger sig vara en rättsstat, men som utan domstolsförhandlingar eller annat har dömt 415 palestinier till deportering. Jag tycker att statsminstern gjorde ett märkligt uttalande i december. Jag vill fråga utrikesministern om man menar att det går att jämställa enskilda palestinier och staten Israel på det viset. Självfallet måste världssamfundet reagera. Folkrättens principer måste följas, och det måste gälla också för Israel. FN agerade ju i fallet Irak-- Kuwait, där man tog i med hårdhandskarna och tvingade Irak att dra sig tillbaka. Det är viktigt att den svenska regeringen använder alla sina kanaler för att förmå Israel att acceptera folkrättens regler och följa dem. Jag vill fråga utrikesministern om man officiellt har framfört någon protest och om man har kallat den israeliske ambassadören till UD för att till honom framföra sitt kraftiga avståndstagande från Israels åtgärder.
Fru talman! Jag vill först tacka utrikesministern för svaret. Det är naturligtvis en helt oacceptabel situation som palestinierna mycket länge har befunnit sig i och som nu råder för den här gruppen av drygt 400 palestinier som finns i de kyliga bergsområdena i södra Libanon. Problemet med Hamas -- den fundamentalistiska rörelsen som finns i området -- löser man naturligtvis inte på det här sättet. Israel måste lära sig att hantera sina problem inom de gränser som man kontrollerar. Man kan bara komma till rätta med fundamentalismen genom att vidareutveckla fredsprocessen och genom att se till att situationen för palestinierna stegvis förbättras. Post står det i en rubrik att deprotationernas syfte är att rädda de fortsatta fredssamtalen. Om det är en åsikt som är vanlig i Israel, är man inne på en mycket farlig väg. Jag tror precis motsatsen: detta är mycket kontraproduktivt för att Israel skall kunna uppnå en långsiktig lösning av den här konflikten och åstadkomma fred. Vi kristna socialdemokrater framförde just den här åsikten strax före jul till labours ordförande Rabin. Jag tror att det är nödvändigt att den svenska regeringen protesterar i en sådan här situation. Det är också bra att så har skett. Men precis som Kent Carlsson efterlyser också jag officiella åtgärder och uttalanden som syns i pressen och som världssamfundet kan ta del av, t.ex. en sådan åtgärd som att kalla ambassadören till UD. Jag vill dessutom fråga vilka åtgärder därutöver som regeringen arbetar med för att bidra till en lösning av den aktuella konflikten. Vad kan regeringen vidta för ytterligare åtgärder?
Fru talman! Statsministerns uttalande fokuserar det samband som finns mellan palestinska våldsaktioner och det israeliska deportationsbeslutet. Bådadera innebär ett hot mot fredsprocessen. Det finns alltså ett samband mellan orsak och verkan, som vi icke kan bortse ifrån. I sitt uttalande önskade statsministern att fördöma såväl våldsaktioner som strider mot alla humanitära principer som handlingar som står i strid med folkrätten. Till Berndt Ekholm vill jag säga att jag delar hans bedömning att deportationerna är ett hot mot fredsprocessen. Det är därför viktigt att denna svåra fråga får en lösning och att beslutet omprövas, så att de deporterade får återvända till sina hem. Det finns möjlighet för dessa båda riksdagsledamöter att ta del av det här brevet. Det är inget hemligt brev som har skrivits till Shimon Peres. Brevet överlämnades av Sveriges ambassadör till Israels utrikesministers ställföreträdare. Det är fråga om en officiell markering och protest, och innehållet är det som jag tidigare här redovisade.
Fru talman! Uppriktigt sagt är det ett märkligt svar som utrikesministern ger. Att jämställa enskilda palestiniers handlanden med rättsstatens Israels agerande är mycket märkligt. Det vore precis som att vi i Sverige skulle deportera alla kosovoalbaner bara för att ett antal kosovoalbaner har begått brott här. Så får man inte bete sig i en rättsstat. Staten Israel är en stat som skall följa de regler som gäller för stater. Det är därför som statsministerns uttalande är mycket märkligt. Jag vill återigen ställa frågan: Är det rimligt att göra en sådan jämförelse som man gör i det här sammanhanget? Också jag tycker att man skall fördöma våldsbrott, vilket jag och andra som agerar i den här frågan gör. Världssamfundet diskuterar nu sanktioner mot Israel om Israel inte följer FN:s resolution 799, som uppmanar Israel att låta palestinerna flytta hem. Kan regeringen tänka sig att delta i sådana diskussioner, om inte säkerhetsrådets beslut följs?
Fru talman! Det är alldeles utmärkt att vi är överens om tolkningen av situationen, om hur allvarlig den är. Så det kan lämnas därhän. Men jag fick inget svar på min fråga om vilka ytterligare åtgärder som regeringen kan tänkas vidta. Det är här fråga om humanitära insatser för palestinierna. Det finns ju svensk personal i området, och vi har en tradition att göra insatser bl.a. via UNRWA och FN. Det vore angeläget att också Sverige försöker att bidra till att lösa den aktuella situationen. Sedan finns det givetvis andra typer av åtgärder som vi kan vidta för att göra klart för Israel att den här frågan måste bringas till en lösning för israelernas eget bästa. Jag undrar då vilket budskap som utrikesministern har tänkt att framföra under sin resa i Israel.
Fru talman! För min del tycker jag att det är mycket märkligt att Kent Carlsson inte kan se verkligheten som den är, nämligen att det var terrororganisationen Hamas våldsdåd som utlöste det israeliska beslutet att vidta den folkrättsstridiga åtgärden. Det förvånar mig att Kent Carlsson inte kan se detta samband. Regeringen vidtar en mycket konkret åtgärd genom att jag skall resa till Israel nästa vecka. Jag kommer då att föra samtal både med israeliska företrädare och med palestinska företrädare. Jag räknar med att få god tid för alla dessa samtal. Jag kommer att mycket klart framföra den svenska regeringens åsikt om bl.a. deportationerna, som självfallet kommer att vara en av samtalspunkterna.
Fru talman! Låt mig deklarera att jag självfallet stöder fredsprocessen. Jag delar den uppfattning som Berndt Ekholm har gett uttryck för, att deportationerna är kontraproduktiva och att de skadar fredsprocessen. Det är synd, eftersom det är den enda vägen när det gäller att lösa konflikten mellan Israel och Palestina. Jag vill återkomma till frågan om det här med rättsstaten. Jag kan förstå att man i Israel reagerar för alla våldsdåd. Men beträffande Sveriges regering, som har att följa folkrätt och annat, är statsministerns uttalande märkligt. I detta uttalande jämställs alltså enskilda palestiniers handlingar och Israels agerande. Därmed minskas staten Israels ansvar att agera som en stat skall göra. Om det finns våldsverkare, skall dessa släpas inför skranket och dömas. Man kan inte klumpa ihop dem och skicka i väg dem. Det finns ingen annan riktig rättsstat som får göra på det sättet. Jag måste återigen fråga vilka övriga åtgärder regeringen vidtar för att lösa detta problem. Är man beredd att i FN diskutera sanktioner i det fall att Israel inte följer säkerhetsrådets resolution 799?
Fru talman! Vi måste naturligtvis vara klara i vårt budskap för att de här palestinierna skall få återvända. Det är viktigt att regeringen fortsätter att framföra det budskapet. Nu räcker inte bara ord, utan det krävs också handling. Det är därför jag har pekat på humanitära insatser och insatser för att hjälpa palestinierna i den svåra situation som de befinner sig i både i det aktuella området och i de ockuperade områdena. Att resa till Israel just när den uppkomna situationen är för handen kan vara diskutabelt. Men jag tycker trots allt att det är riktigt att göra det. Men då är också markeringarna viktiga. Det är mycket viktigt att budskapen går fram att vi från svensk sida inte accepterar en sådan här situation samtidigt som vi naturligtvis vill värna Israels intressen. Men det är mycket viktigt att de får klart för sig att de inte kan få uppträda på det här sättet. Det är därför viktigt att vi har någonting med oss i paketet. Jag återkommer till frågan om det finns några åtgärder som regeringen har förberett och funderat över som redan nu skulle kunna diskuteras här.
Fru talman! Avslutningsvis vill jag bara återigen upprepa att den svenska regeringen fördömer deportationsbeslutet. Jag ser fram emot de möjligheter som jag i nästa vecka kommer att få till en direktinformation på platsen och att få föra samtal om dessa frågor.

Fru talman! Annika Åhnberg har frågat mig om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att kärnkraftsavvecklingen skall kunna ta sin början. Till att börja med vill jag erinra om vad jag anförde här i kammaren vid frågestunden den 17 november Det innebär att de utgångspunkter för omställningen av energisystemet som överenskoms mellan Centerpartiet, Folkpartiet och Socialdemokraterna utgör basen för regeringens energipolitik. I överenskommelsen sägs bl.a. att landets elförsörjning skall tryggas genom ett energisystem som i största möjliga utsträckning grundas på varaktiga, helst inhemska och förnybara, energikällor samt en effektiv energihushållning. Stränga krav skall ställas på säkerhet och omsorg om miljön vid användning och utveckling av all energiteknik. Vidare sägs att omställningen av energisystemet måste, vid sidan av säkerhetskraven, ske med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. När kärnkraftsavvecklingen kan inledas och i vilken takt den kan ske avgörs av resultaten av hushållningen med el, tillförseln av el från miljöacceptabel kraftproduktion och möjligheterna att bibehålla konkurrenskraftiga elpriser. har inte på något avgörande sätt förändrat dessa förutsättningar. Ytterligare information har tillförts, men den politiska överenskommelsen påverkas inte. Omställningen och utvecklingen av energisystemet bör grundas på långsiktigt hållbara politiska beslut. Detta förutsätter bred politisk majoritet. Besluten måste vara sådana att fastlagda mål för energipolitiken framstår som trovärdiga över tiden. Under första hälften av 80-talet ökade elanvändningen kraftigt. Under decenniets senare hälft uppgick den genomsnittliga ökningen till endast 0,7 % per år. De senaste åren har vi haft förhållandevis milda vintrar. Elanvändningen beräknas under 1992 ha minskat med ca 2 %, bl.a. till följd av rådande mycket djupa lågkonjunktur. Vidare har en effektivare elanvändning hållit tillbaka förbrukningen. Detta innebär emellertid inte att det skapats långsiktigt utrymme för en minskad kapacitet i elproduktionssystemet. Det är därför viktigt att fullfölja de energipolitiska program som pågår och vilkas hittills uppnådda resultat redovisas i årets budgetproposition.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Jag är dock inte nöjd med svaret, vilket miljöministern säkert kunde förutse. Fem av landets tolv kärnkraftreaktorer har under en längre tid varit avstängda på grund av säkerhetsproblem. Två har nyligen beviljats tillstånd att få starta igen. Med anledning av bl.a. säkerhetsproblemen, men också med anledning av frågor kring säkerheten i tillförseln av energi, hölls en offentlig utfrågning i början av december. Jag var där och lyssnade på vad som sades. Min slutsats var att det med tanke på tillförseln av energi och med anledning av säkerhetsproblemen skulle vara fullt möjligt att påbörja kärnkraftsavvecklingen. Av de referat som gjordes i media fick jag intrycket att miljöministern delade den uppfattningen. Det är därför jag har ställt denna fråga. Jag har utgått ifrån att regeringen kollektivt har utvärderat utfrågningen och dragit slutsatser av den. Eftersom miljöministern undviker att beröra den delen av frågan vill jag upprepa den. Om regeringen inte kollektivt har värderat resultatet eller dragit några slutsatser av utfrågningen menar jag att det kanske rent av var litet oärligt att anordna utfrågningen. Den kanske inte var avsedd att tjäna som underlag för de fortsatta politiska besluten, utan mer som ett spel för gallerierna. Det skulle i så fall vara mycket beklagligt. Miljöministern hänvisar till den energipolitiska överenskommelsen mellan tre partier. Jag ifrågasätter om det verkligen är den energiöverenskommelsen som gäller, eftersom den innebär att man skall påbörja avveckling av kärnkraften när det är möjligt. Det är möjligt nu. Är det inte i själva verket en helt annan outtalad energiöverenskommelse som gäller i det här landet för närvarande, som domineras och dikteras av Moderata samlingspartiets politik i dessa frågor och som innebär att någon avveckling över huvud taget inte är förestående?
Fru talman! Jag förstår att Annika Åhnberg har tagit intryck av utfrågningen. Det finns all anledning att göra det. Jag vill återkomma till vad jag själv vid utfrågningen sade i sammanfattningen. Beredningsprocessen i regeringskansliet är inte avslutad. Däremot är hela utfrågningen utskriven nu, vilket ger möjlighet att mer i detalj analysera den. Det är inte på det sättet att det enda intressanta underlaget i det här sammanhanget är uttalanden från utfrågningen. Det pågår också utredningar på olika håll, vilket jag nämnde i min avslutning. Särskilt nämnde jag Göran Steens utredning, som SKI själv har initierat. Vi har via media under de senaste dagarna fått veta att motsvarande uppdrag har lämnats av Vattenfall när det gäller kärnreaktorerna. Det är bra att så sker och att berörda parter agerar på olika sätt. Det finns också mer av den sortens material. Jag utlovade också, vilket kommer att ske, att det samlade materialet skall bli föremål för en samlad diskussion också i regeringen som helhet vid en allmän beredning, vilket var anmält före utfrågningen. Det är en självklarhet därför att annars kunde intrycket bli precis det som Annika Åhnberg sade, nämligen att frågan mynnade ut i intet och blev ett spel för gallerierna. Så är det inte alls. Det är en utomordentligt allvarlig händelseutveckling som har kunnat bevittnas under den senaste tiden med mycket stora konsekvenser och frågetecken beträffande såväl säkerhet som sårbarhet främst i det svenska elenergisystemet. Självfallet ser regeringskansliet och regeringen allvarligt på den situationen och kommer att dra slutsatser när materialet har samlats. Hearingen var en del av detta.
Fru talman! Jag får nu intrycket att denna diskussion pågår inom regeringen och att det förhoppningvis kan komma förslag rörande avvecklingen som grundar sig på en mer samlad bedömning. Men det är mycket osäkert när i tiden ett sådant förslag kan väntas. Som jag ser det är behovet av beslut akut. Energiövenskommelsen, som jag som kärnkraftsmotståndare inte var nöjd med eftersom jag tyckte att den var för vag och otydlig, byggde ändå på en överenskommelse över de dåvarande och nuvarande blockgränserna. Tanken var, som jag uppfattade den, att den skulle ha giltighet oavsett vilket politiskt block som hade makten. I den överenskommelsen ingick också att man årligen skulle utvärdera säkerheten och andra aspekter för att finna vägar att gå vidare. Jag undrar hur man konkret lever upp till energiöverenskommelsen. Hur ser de fortsatta överläggningarna mellan de tre parterna i överenskommelsen ut? På vem vilar initiativet? Vem gör utvärderingarna? Hur driver ni arbetet vidare? Jag får intrycket att överenskommelsen inte existerar i praktiken.
Fru talman! Jo, energiöverenskommelsen existerar, både på papperet och i praktiken. Dessutom är det, efter den nya regeringens bildande, fem partier som står bakom den, eftersom detta är inskrivet i regeringsförklaringen. Jag vet inte om Annika Åhnberg har hunnit läsa budgetpropositionen, om än inte alla bilagor, men i bil. 13 från Näringsdepartementet finns en redovisning av de energipolitiska programmen. Där återfinns de delar som är relevanta för just en konkret uppföljning av energiöverenskommelsen. Där finns en redovisning av läget och Energirapport 1992 från NUTEK. Därefter redovisar föredragande statsråd sina överväganden. I det sammanhanget är det viktigt att peka på de delar som har sin grund bl.a. i energiöverenskommelsen och i andra beslut. Det gäller utveckling och introduktion av ny energiteknik, stöd till kraftvärmeproduktion med biobränslen, stöd till vindkraft och stöd till solvärme.
Fru talman! Jag har förvisso inte läst alla bilagor till budgetpropositionen, men just den här har jag tittat på. Den innehåller också NUTEK:s prognoser för energibehovet fram till sekelskiftet. Jag noterar att NUTEK inte räknar med att avvecklingen av kärnkraften skall påbörjas före sekelskiftet, eftersom man redovisar produktionen för de tolv reaktorer som nu är i drift. Det här resonemanget, där man hänvisar till NUTEK:s analyser och prognoser, blir ett cirkelresonemang. Om det är NUTEK:s prognoser man stöder sig på och NUTEK i sina prognoser stöder sig på att det inte finns en tillräcklig uttalad politisk ambition, som lägger en påbörjad kärnkraftsavveckling som grund, är det inte ett hållbart resonemang. Miljöministern upprepar att det är fem partier som står bakom energiöverenskommelsen. Jag ifrågasätter det. Om det vore så, skulle man ha tagit utfrågningen i december på allvar och sett till att med någon hastighet redovisa hur kärnkraftsavvecklingen skall inledas. Hur skall det gå till? Det finns ingenting sagt om hur i tiden avvecklingen skall gå till.
Fru talman! Jag är ledsen att behöva påpeka en del elementära saker för Annika Åhnberg, men detta med avvecklingen har sina juridiska och ekonomiska komplikationer, utöver de energipolitiska. Jag utgår från att vi båda är medvetna om detta. Jag kan också meddela att regeringen omedelbart före jul beslutade att utreda kärnkraftens totala kostnadsansvar. Det har inte uppmärksammats i media, men det är ett beslut som har fattats med anledning av de årliga finansieringsbeslut som gäller kärnkraftens avfallshantering och rivning av reaktorer. Det arbetet kommer nu att igångsättas. Den konkreta uppföljningen av energiöverenskommelsen är alltså årliga avstämningar, och det är en sådan avstämning som kan avläsas i bil. 13.
Fru talman! Det är uppenbart -- det var alltså miljöministerns slutsats av utfrågningen -- att det är möjligt att påbörja kärnkraftsavvecklingen. I redovisningen i bilagan till budgetpropositionen anges inte hur det skall gå till, därför att det inte finns någon sådan uttalad ambition. Men det finns ingenting i redovisningen i sig som säger att det är omöjligt. Många av remissinstanserna har ifrågasatt NUTEK:s prognoser. Det skulle vara intressant om miljöministern redovisade vilka juridiska och ekonomiska komplikationer som han avser just nu. Att ett antal av våra reaktorer inte har någon tidsbegränsning, när det gäller hur länge de skall drivas, och att andra har ett driftstillstånd fram till år 2010 är naturligtvis en komplikation, men om kärnkraften skall vara avvecklad år 2010 måste man någon gång konkretisera planerna. Det kommer alltid att medföra juridiska och ekonomiska komplikationer, såvitt jag kan förstå.
Fru talman! Det är helt riktigt att det finns sådana komplikationer, oavsett tidpunkt. Enligt min uppfattning minimerar man dem genom en successiv avveckling. Det är det som hela diskussionen har gällt under 80-talet, och även dessförinnan, dvs. hur det skall ske. Vi hade också en diskussion om förtida avveckling, dvs. före den tekniska livslängden 25 år.

Det är naturligtvis en mycket avgörande tidshorisont.
Jag medger ytterligare var sitt inlägg.
Fru talman! Kärnkraftsfrågan står hela tiden på sin spets -- det är just det som är problemet. Det är det som säkerhetsproblemen och avställningen av fem reaktorer har visat. Miljöministern talar om en successiv avställning av kärnkraften. Men om den skall vara successiv måste den någon gång ta sin början -- annars står vi där år 2010, och då handlar det inte om någon successiv avställning utan om en omedelbar avställning. Jag är inte nöjd med svaren på dessa frågor. Dessutom vill jag slutligen tillägga att de protester och reaktioner som har kommit fram från vårt grannland Danmark är väl värda att ta på allvar och att höja över surströmmingsdebattnivån. Jag hoppas att det i det fortsatta arbetet ingår seriösa överläggningar med Danmark om hur avvecklingen skall ske. De har rätt att ställa anspråk i sammanhanget.
Fru talman! Jag ställer inte godvilligt upp som kärnkraftens försvarsadvokat, som bekant. Vi hade en folkomröstning, där det alternativ som Annika Åhnberg och jag stod för inte vann. Det finns alltså demokratiska restriktioner, som vi måste ta på allvar. Det var i ett läge när man i vissa kretsar försökte göra energipolitik till någonting som marknaden skulle sköta som energiöverenskommelsen slöts. Den var viktig för att skapa den politiska trovärdighet som krävs och kommer att krävas i än högre grad när kärnkraften skall börja avvecklas. Självfallet är syftet med de program som redovisas här, med årliga avstämningar enligt energiöverenskommelsen, just att öka detta utrymme. Sedan kan olika bedömningsdiskussioner föras om vad som är möjligt i dagsläget, men då skall man också ha klart för sig -- det har jag alltid klargjort -- att man skall ta reda på konsekvenserna. Det är alltså inte bra om Danmark kör sju kolkraftverk för att täcka vårt underskott vid avställningen av reaktorer i södra Sverige, utan sådana aspekter måste också beaktas. Men visst är det möjligt, praktiskt sett, att avveckla kärnkraften och att börja i dag.

Fru talman! Lars Stjernkvist har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att ekonomiskt förbättra läget för yrkesofficerare som berörs av nedläggningar inom flygvapnet. Jag vill inleda med att erinra om att skälet till avvecklingen av förband är de besparingskrav som statsmakterna har ålagt försvaret. Det statsfinansiella läget kräver besparingar även inom försvarets område. Genom att man lägger ned fredsförband, möjliggörs också satsningar på materiell kvalitet. Det är därför viktigt att nedläggningarna genomförs på ett sådant sätt att besparingsmålet inte äventyras. I går -- den 11 januari 1993 -- överlämnade regeringen 1993 års budgetproposition behandlar jag även personalfrågorna, främst med inriktning på den avveckling av övertaliga officerare som är nödvändig. Jag redovisar där de åtgärder som har vidtagits och som planeras med anledning av 1992 års försvarsbeslut. När det gäller den speciella fråga som Lars Stjernkvist tar upp vill jag säga följande. Ett nytt arbete inom försvarsmakten som medför flyttning till en ny bostadsort innebär naturligtvis merkostnader för den enskilde arbetstagaren. Ersättning för dessa kostnader kan betalas ut till arbetstagaren i den omfattning och på de villkor som följer av kollektivavtal. I ett sådant avtal för försvaret finns bl.a. bestämmelser om ersättning i samband med förlust vid försäljning av bostad. Dessa bestämmelser gäller fortfarande. Statens arbetsgivarverk har däremot återkallat delegeringen till lokal myndighet att besluta i dessa frågor. Detta innebär att ärenden om ersättning för förlust vid försäljning av bostad prövas av Det är i första hand en fråga för parterna på arbetsmarknaden att pröva om det finns ett behov av att ändra eller komplettera gällande avtal.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Låt mig först säga att jag inte ifrågasätter försvarsbeslutet. Jag inser att vi behöver lägga ner förband för att få ekonomin i balans. Jag försöker, med denna fråga och en tidigare fråga, bidra till att denna avveckling sker på ett så ansvarsfullt och smidigt sätt som möjligt och med största möjliga hänsyn till de människor som berörs. Den uppfattning jag har bibringats genom samtal med de anställda i Norrköping som berörs av försvarsbeslutet är att det i verkligheten inte fungerar så som statsrådet refererade. Formellt sett är det självfallet så. Däremot har jag fått uppgifter som pekar på att det inte fungerar så i praktiken. De som nu riskerar att göra stora förluster i samband med att de måste sälja sina bostäder har fått nej till svar på frågan om det är möjligt att få något slags ersättning. Jag vill därför formulera frågan så här i stället: Är statsrådet beredd att ta kontakt med de berörda myndigheterna för att ta reda på hur det faktiskt ser ut i verkligheten?
Fru talman! Får jag först säga att det är alldeles självklart att denna typ av avveckling av personal skall ske med största möjliga hänsyn till de anställda och inte minst till deras familjer, som ibland också kan drabbas mycket hårt. Där är vi överens. Det är emellertid så att de bestämmelser som gällde tidigare faktiskt gäller fortfarande. Det har alltså inte skett någon ändring av det materiella innehållet i bestämmelserna. Däremot är beslutanderätten, som tidigare var delegerad till lokal myndighet, numera centraliserad, för att vi skall få en bättre enhetlighet. Det skall inte innebära att man i det enskilda fallet gör några ekonomiska eller andra förluster, t.ex. rättsförluster. Skulle det visa sig att detta inte fungerar ankommer det i första hand på de anställdas fackliga organisationer att ta upp frågan och se om de kollektivavtalsvägen kan hitta en lösning. Självfallet skall jag informera mig om hur det hela fungerar i praktiken. Det kan jag naturligtvis lova. Däremot har jag som enskilt statsråd inte rätt att gripa in och ändra bestämmelserna. Då skulle jag göra mig skyldig till ministerstyre. Det måste gå den vanliga vägen.
Fru talman! Jag förstår att statsrådet med tanke på sitt förflutna inte vill göra sig skyldig till ministerstyre. Det vore ödesdigert. Jag noterar att vi är helt överens i sakfrågan. Det skall vara möjligt för arbetsgivaren att betala ersättning till anställda som åläggs att flytta. Vad vi möjligtvis är oense om är hur verkligheten ser ut. Jag ser inte det som något oöverkomligt problem. Med gemensamma krafter borde vi kunna förmedla till de berörda vilka regler och beslut som faktiskt gäller. Jag tackar för svaret.

Fru talman! Lennart Nilsson har frågat mig om regeringen har någon industripolitik som kan förhindra att var femte uddevallabo blir utan jobb. Uddevallafabriken, och bilmonteringen väntas upphöra under maj i år. Denna utveckling är djupt beklaglig för sysselsättningen i såväl Uddevalla som alla de orter där underleverantörer drabbas. Men det finns ingen anledning att ifrågasätta det riktiga i beslutet. Nya effektivare produktionsmetoder och lågkonjunkturen i Europa och USA har ökat rationaliseringstrycket i bilindustrin i både Sverige och vår omvärld. Vårt höga kostnadsläge har också aktivt medverkat till företagens besvärliga situation. Regeringen bedriver i dag en offensiv näringspolitik för att möjliggöra för de svenska företagen att konkurrera effektivt på en allt hårdare marknad. Under perioden 1991--1993 kommer företagens skatter att sänkas med ca 36 miljarder kronor. Till detta skall läggas effekterna av kronans depreciering. Detta innebär sammantaget en kraftig förbättring av konkurrenskraften. Vidare bygger regeringen med hjälp av de avvecklade löntagarfondernas medel upp en privat riskkapitalmarknad för småföretag. Denna marknad fördubblas i ett slag, och samtidigt införs ett system med s.k. nyföretagarlån. Genom den av riksdagen beslutade bankgarantin tar staten ansvaret för ett fungerande betalningssystem. Andra viktiga åtgärder har aviserats i regeringens småföretagsproposition hösten 1991, och ytterligare åtgärder kommer inom flera områden, bl.a. forskningsområdet och på skattesidan. Genom redan beslutade och kommande åtgärder kommer Sverige att ha den kanske mest konkurrenskraftiga bolagsbeskattningen i Europa. Tillsammans med avskaffandet av utlänningsförbehållet i aktiebolagslagen kommer detta att göra Sverige till ett attraktivt investeringsland. Detta kommer att komma hela landet till del, så också Uddevalla.
Fru talman! Jag ber att få tacka näringsministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är den omvälvning som har skett i Uddevalla under ett antal år. Vi hade för tio år sedan ungefär 25 % industrisysselsatta i kommunen. Vi räknar med att andelen nästa år ligger på 8 %, och då är Samhall, Det innebär att det kommer att bli enorma problem. Vi kan diskutera historien, men det är ganska meningslöst i dag. Det handlar ju om människors framtid. Jag funderar på vilket ansvar ministern och regeringen anser att Volvo har i detta sammanhang, med utgångspunkt i de stöd som Volvo har fått från samhället. På vilket sätt resonerar man i Näringsdepartementet om hur Volvo kan medverka för att klara framtiden? Det finns ett viktigt kunnande hos människorna på Det handlar också om fönsterfabriken Elit-Fönster, som kommer att läggas ner under sommaren. Jag tror att fönsterfabriken i Uddevalla är en av Sveriges modernaste. Inte minst bland de anställda diskuteras om företaget kan övervintra och behålla den fabrik som finns. De anställda är övertygade om att det finns ett behov inför framtiden, särskilt på exportsidan, att kunna konkurrera med utländska företag på fönstermarknaden. Människorna på fabriken undrar om regeringen är beredd att diskutera olika former av åtgärder för att företaget skall kunna övervintra, för att klara bl.a. exporten. Det handlar inte enbart om nyföretagande, utan också om att rädda den kapacitet som finns.
Fru talman! Den helt dominerande delen av de satsningar regeringen har gjort har gått till befintliga företag. 36 miljarder har satsats på förbättringar av bolagsbeskattningen. Dessutom har satsningar gjorts på riskkapitalföretag och, ovanpå det, en satsning på nyföretagarlån. Vi kan skapa förutsättningar för en industriell expansion. Det är det vi gör i och med den kraftiga förbättring av konkurrenskraften som nu sker i svenskt näringsliv, en förbättring som saknar motstycke under senare årtionden. Vi gör den bedömningen att staten inte skall gå in med pengar i enskilda bolag för att klara de enskilda situationerna. I stället skapar vi förutsättningar för expansion. Elit-Fönster har nu, som andra företag, en utomordentligt god förutsättning att gå ut på exportmarknaden. Kronan har gått ner i värde ungefär 20 %. Arbetsgivaravgifterna har sänkts. Produktiviteten har höjts gentemot omvärlden. Det är nu vi måste göra satsningarna. Vi kan skapa förutsättningarna. Sedan gäller det att ta vara på förutsättningarna för att få en expansion. Den andra frågan rörde Volvo och dess ansvar. Jag vet att min kollega Börje Hörnlund har haft en omfattande diskussion med Volvo om dess ansvar i Uddevalla. De pengar som Volvo där fått var huvudsakligen regionalpolitiska medel som härleds från Arbetsmarknadsdepartementet. Därmed är det Arbetsmarknadsdepartementet som kan ställa krav.
Fru talman! Vi kan utgå från Elit-Fönster och dess ansvar här. Hemmamarknaden drabbas emellertid av att det inte längre byggs här i Sverige, och detta har lett till en kollaps. Även om förutsättningarna är riktiga, dvs. att det på sikt är möjligt att exportera fönster, så kan ett glapp i tiden konstateras. Men det finns olika idéer. Exempelvis har ju i stort sett det gamla Jugoslavien fördärvats. Vidare gäller det förhållandena i Baltikum t.ex. I stället för att betala ut A-kasseersättning till de här människorna i Uddevalla kunde det kanske gå att hitta uppslag när det gäller export av fönster till det forna Jugoslavien, Baltikum osv. för att under en övergångstid klara den uppkomna situationen. Jag undrar om regeringen är beredd att diskutera sådana lösningar tillsammans med människorna på
Fru talman! Vi tror inte att det är regeringen som skall föra diskussioner med Elit-Fönster. Vi har skapat två stora portföljbolag, sex riskkapitalbolag, för vilka vi tog medel från löntagarfonderna just för att kunna göra riskkapitalsatsningar när det gäller att föra in kapital i företag med framtidsutsikter och förutsättningar att konkurrera. Jag tycker att den naturliga lösningen vore att Elit Fönsters ledning tar kontakt så snart AB Bure i Göteborg organiserat sig för att se om det går att finna en hållbar affärsidé och att göra en kompetent kommersiell prövning av Elit-Fönsters framtida konkurrensförutsättningar och möjligheter att inte bara överleva utan också, förhoppningsvis, att expandera.
Fru talman! Jag utgår från att ministern, även om det sitter långt inne, är positiv till att man försöker hitta lösningar för att klara sysselsättningen och framtiden när det gäller Elit-Fönster. Så till en annan fråga, i motsats till det som ministern här säger om en offensiv näringspolitik. Det finns ju en del företag som har anknytning till varvsnäringen i Bohuslän. Vidare skall ju varvsstödet avvecklas. Men de konkurrentländer som vi har att leva med -- t.ex. Danmark och Norge -- har inte gjort samma sak. Det innebär att det blir en snedvriden konkurrens, som kan medföra en utslagning av den obetydliga kapacitet som vi har när det gäller varvsnäringen. Min fråga till ministern blir därför: Är det inte rimligt att ha lika villkor i Sverige som i andra länder när det gäller varvsstödet -- dvs. att man är beredd att ompröva det beslut om varvsstödet som vi fattade beslut om 1989 med utgångspunkt i att andra också skulle avveckla men som de inte har gjort?
Fru talman! Det här gäller Elit-Fönster, precis som alla andra bolag. Jag tror inte att det är Näringsdepartementet eller enskilda tjänstemän i kanslihuset som skall göra affärsmässiga prövningar av enskilda företag. I nuvarande läge, och även i normalläget, vore detta en fullständigt orimlig arbetsbelastning. Dessutom vore det en mindre kompetent bedömning. Detta skall i stället göras på marknadens villkor av kommersiellt kompetenta personer. Därför har vi bidragit till en av de största riskkapitalmarknadssatsningarna i Västeuropa i modern tid -- detta gäller även Elit-Fönster. Sedan något om varven. Jag har tidigare här i kammaren vid ett flertal tillfällen noterat att det finns ett i stor enighet fattat beslut om en avveckling av varvsstödet. Det skulle även ske inom det s.k. EG-området. Såvitt vi känner till har ännu inte något beslut fattats om en förlängning inom EG. Men vi följer utomordentligt nära den utveckling som sker inom Europaområdet för att se vad man där gör med sitt varvsstöd.
Fru talman! Faktum är att varvsstödet fortsatt gäller -- i motsats till hur det är i Sverige. Det innebär att konkurrentländerna kan ta hem order. I stället för att vi bygger båtar till Styrsöbolaget i Göteborg på ett svenskt varv kan det alltså bli så, att order går till utlandet just beroende på konkurrenssituationen. Jag delar ministerns uppfattning om att det exempelvis när det gäller Elit-Fönster måste göras en affärsmässig, marknadsmässig, bedömning av förutsättningarna för framtiden. Men jag utgår från att man på Näringsdepartementet ändå är beredd att diskutera och att förmedla kunskaper, som jag utgår från att t.ex. tjänstemän på Näringsdepartementet har när det gäller de här vägarna, till de olika intressenter som skall bedöma förutsättningarna på sikt. Det är väl egentligen det som jag efterlyser, liksom en positiv inställning och möjligheter till resonemang med Näringsdepartementet -- inte om affärsmässiga bedömningar utan om framtiden och om en förbättrad sysselsättning och industripolitik.
Fru talman! Det är vad vi i princip sysslar med hela dagarna. Självfallet förmedlar vi alltså förfrågningar till rätt instans. Normalt sköts detta via utvecklingsfonder, länsstyrelser eller arbetsförmedlingar, som ser till att man kommer någorlunda rätt när det gäller de instanser som har möjligheter att pröva en affärsmöjlighet och som har kapital och kompetens för resp. fall, om det anses vara ett bra och utvecklingsbart projekt. Sedan något om varven. Det beslut som nu gäller inom EG är det som gällde också när vi fattade beslut här i kammaren 1989. Det beslutet löper ut i slutet av detta år. Man väntar på någon form av besked om hur EG-området kommer att göra inför framtiden. Det är det beskedet som vi med största vaksamhet avvaktar. Vi är inte betjänta av att stater i Europa konkurrerar med olika former av statssubventioner till olika slags varv. Det är ingen i längden betjänt av.

Fru talman!

Det är främst för de litet äldre ungdomarna, 20--24 åringarna, som försämringen varit mest markant. Vårt land, och inte minst ungdomarna, drabbas nu hårt av sviterna av 80-talets inflations och spekulationsekonomi. Lägg till detta att lågkonjunkturen varit längre och svårare än någon beräknat. De hemmalagade 80-talsproblemen och den internationella lågkonjunkturen har givit upphov till den kärva arbetsmarknad och det svåra budgetläge som vi har i dag. För att motverka den snabbt ökande långtidsarbetslösheten, framför allt bland ungdomar under 25 år, var det därför nödvändigt att skapa en ny åtgärd. Åtgärden måste kunna nå en hög volym samt ge ungdomarna arbetslivserfarenhet inom hela arbetsmarknaden. Samtidigt måste finansieringsfrågan lösas på ett godtagbart sätt. En bakgrund till utformningen av det nya systemet var att de befintliga åtgärderna för 18--19-åringarna inte alls uppnådde sitt syfte. Ungdomarna låstes in inom den offentliga sektorn, där möjligheten till reguljärt arbete var och kommer att vara begränsad. Många av ungdomarna har dessutom en yrkesinriktning som arbete eller praktik inom den offentliga sektorn inte kan tillgodose. En annan bakgrund var att snabbt växande skaror av 20--24 Det är nu ett halvår sedan det nya systemet infördes, och ungdomspraktiken fungerar över förväntan. Ungdomspraktiken gör det möjligt för arbetslösa ungdomar att trots det svåra arbetsmarknadsläget få delta i arbetslivet och därmed också i vuxenlivet. 3,8 % inom landstingen och 56,4 % i enskilda företag. Av ungdomarna anvisade ungdomspraktik i enskilda företag fanns närmare 39 % i företag med färre än nio anställda. Målsättningen att ge ungdomarna tillgång till hela arbetsmarknaden har således uppnåtts. Vidare har jag låtit genomföra en kartläggning av arbetsgivarnas kunskaper om och inställning till ungdomspraktik. Undersökningsresultatet visar bl.a. på en god tillgång på praktikplatser. Arbetsförmedlingen har alltså möjlighet att välja ut och anvisa lämpliga praktikplatser. Därvid är det viktigt att arbetsförmedlingen alltid tar hänsyn till eventuella konkurrenssituationer som kan uppstå. Vid årsskiftet var ca 80 000 ungdomar anvisade ungdomspraktik. Det är ett mycket stort antal som i enskilda fall kan skapa vissa svårigheter. Jag har emellertid uppfattningen att personalen vid arbetsförmedlingarna -- tillsammans med ungdomarna själva -- värnar om att tiden på praktikplatsen skall ge en värdefull arbetslivserfarenhet. Arbetsförmedlingen skall under hela praktiktiden pröva ungdomarna mot den reguljära arbetsmarknaden. Praktiken kan förlängas ytterligare en period om ett bättre alternativ inte går att finna. Alternativet, en hög långtidsarbetslöshet bland ungdomarna, vore ett mångfalt större problem. I flertalet länder i Europa kommer den öppna ungdomsarbetslösheten denna vinter att ligga på Regeringen har målsättningen att alla ungdomar som inte fått ordinarie arbete eller utbildning skall erbjudas åtgärder som rekryteringsstöd, inskolningsplats, starta eget, utbildning eller ungdomspraktik. Fru talman! Jag är övertygad om att denna vår målsättning är en framtidssatsning som är av avgörande betydelse för tillväxt och utveckling i vårt land. Påståendet att ungdomarna tvingas in i ett socialbidragsberoende genom ungdomspraktiken är oseriöst. Det är i dag liksom tidigare ett stort antal ungdomar som finns i upphandlad arbetsmarknadsutbildning eller inom det reguljära utbildningsväsendet. Dessa studerande ungdomar har samma ersättning, dvs. utbildningsbidrag, som de ungdomar som har ungdomspraktik. Därvidlag har kritiken varit tyst. Jag vill fastslå att ett mycket stort antal ungdomar hade varit socialbidragsberoende om de inte hade fått möjlighet till ungdomspraktik med utbildningsbidrag. Det är enligt min mening mycket viktigt att framför allt unga människor gör en direkt insats för erhållna belopp och att de i så liten omfattning som möjligt erhåller ''passivt'' stöd. Fru talman! Jag kan inte acceptera ett synsätt där satsningen, att via ungdomspraktik hjälpa in ungdomar i arbetslivet, ställs mot andra insatser inom arbetsmarknadspolitikens område. Samtliga partier i riksdagen ställer nu till min glädje upp för ungdomspraktiken. Jag vågar påstå att det inte finns eller har funnits något annat förslag än regeringens, vilket på ett bättre sätt kan hjälpa våra ungdomar från att riskera långtidsarbetslöshet och utslagning från arbetsmarknaden.
Fru talman! Jag skall be att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret, även om jag tycker att svaret till viss del har vissa likheter med en Vi i femman-tävling eller något liknande, där man säger: På fråga 1 har vi inget svar, och på fråga 2 har vi inget svar. Tyvärr blir det till slut på samma sätt med alla frågor. Vi kan ha olika åsikter om detta system, och det vet jag att arbetsmarknadsministern och jag har. Jag är kritisk mot systemet. Arbetsmarknadsministern är dess konstruktör och är i grunden positiv till det, vilket jag har full förståelse för. När man för en sådan här debatt är det lätt att man framstår som antingen det ena eller det andra. Jag kan villigt medge att detta system har en hel del mycket bra fördelar som jag till att börja med skulle vilja ta upp. Det är helt klart på det sättet att detta system har gett ungdomar möjlighet att i större utsträckning pröva på nya jobb och andra sysselsättningar som de annars aldrig skulle ha fått chansen att pröva. Denna satsning har inneburit att fler ungdomar har kommit in på arbetsmarknaden samt att de har fått möjlighet att jobba inom flera sektorer och inte bara inom den offentliga sektorn. På samma sätt som jag som kritiker ser fördelarna i detta system, begär jag faktiskt att arbetsmarknadsministern, som konstruktör och anhängare av systemet, skall förmås att se nackdelarna i det. Det är dessa nackdelar som jag har försökt ta upp i min interpellation. Tyvärr gör arbetsmarknadsministern inte det i sitt svar, vilket är oroväckande. Detta gör arbetsmarknadsministern olämplig som arbetsmarknadsminister. I min interpellation har jag ställt fem konkreta frågor som arbetsmarknadsministern konsekvent har valt att undvika att svara på. Ändå är detta faktiskt frågor som allt fler ställer. år, från Aneby uppsagd på grund av arbetsbrist från den inskolningsplats som han hade haft under ett år. Sex dagar senare fick han från samma företag erbjudande om samma jobb som ungdomspraktikant. Det här är ett ganska typiskt exempel på det vi har velat peka på. Många företag sköter detta på ett mycket seriöst och bra sätt, men i vissa fall har företag valt att utnyttja ungdomspraktikplatserna på sådant sätt att ungdomar har blivit gratis arbetskraft. Vi vill att arbetsmarknadsministern skall försöka förklara för oss vilka incitamenten är för företagen att betala lönekostnader för ungdomar när alternativen är helt gratis. Vi ser i dag en ordinarie arbetsmarknad som faktiskt är värre för ungdomar än den varit tidigare, just för att det inte finns någon anledning att betala för arbetskraften om man kan få den gratis. Men, kan man då säga, ungdomspraktikplatserna skall vara i utbildningssyfte. Så står det i propositionen. Jag tror att man kan gå till vilken arbetsförmedling som helst, till nästan vilken länsarbetsnämnd som helst och få samma svar som exempelvis Sture Karlsson på länsarbetsnämnden i Jönköpings län har gett: Vi har naturligtvis inga som helst resurser att kontrollera om villkoren uppfyllls. Det är just det vi säger. Det är just det vi vill ha svar på av arbetsmarknadsministern: Hur skall vi se till att de här villkoren, som vi politiker här i riksdagen har ställt oss bakom och som även ni i regeringen har ställt er bakom, uppfylls? Arbetsmarknadsministern poängterar att det inte finns något alternativ, och att samtliga partier i riksdagen ställer upp bakom de här åtgärderna. Det är en sanning med viss modifikation. Jag måste medge att man i krispaketen gick med på detta som en del av en större överenskommelse. Men som Börje Hörnlund väl känner till röstade bl.a. socialdemokraterna emot förslaget när det var uppe i riksdagen. Sedan blev vi tvungna att kompromissa igenom det i ett krispaket, det är helt riktigt. Det finns flera olika skäl till att ta upp den här frågan. Ett skäl är att ungdomar utnyttjas. Men vi har också det skälet att fler och fler företag känner sig misshandlade. De som väljer att inte utnyttja systemet är de som drabbas. Det får en oerhört snedvridande konkurrenseffekt på företag. Detta är också en fråga som vi möter från allt fler företag och som vi har velat ha svar på. Inte heller här får vi veta vad Börje Hörnlund avser att göra. Jag har viss förståelse för att Börje Hörnlund inte direkt vill diskutera om det handlar om socialbidragsberoende eller inte. Han väljer i stället att konstatera att det finns många andra system som också ger socialbidragsberoende. Personligen tycker jag inte att det är någon lysande idé att ha politiska system, som skapar beroende av behovsprövade bidrag ute i kommunerna. Man kan tolka arbetsmarknadsministern litet grand som att det är helt okej med politiska system som skapar beroende bara det finns ett liknande system tidigare. Det har jag litet svårt att inse. Personligen anser jag att alla politiska beslut som explicit leder in människor i ett nytt bidragsberoende är inte bara dåliga, utan faktiskt felaktiga. Slutligen har jag frågat vad som kommer att hända nu? Vad kommer att hända de ungdomspraktikanter vars anställningstid var begränsad till sex månader? Kommer tiden att förlängas? I propositionens ursprungliga text stod det att det skulle till särskilda skäl för att tiden skulle förlängas. Även här är beskeden faktiskt dåliga. Har regeringen andra planer? Funderar man på vad som skall komma efter ungdomspraktikplatserna? Jag hoppas att så är fallet.
Fru talman! Martin Nilsson har interpellerat om ungdomspraktikplatserna därför att det är en stor och viktig fråga för många av oss ungdomar. Jag har anmält mig till den här debatten därför att jag tycker att det är viktigt att diskutera detta. Jag tycker att ungdomspraktikplatserna inte bara handlar om den tekniska konstruktion som finns bakom systemet. Jag vill också diskutera vad systemet faktiskt står för rent värdemässigt för oss som är yngre. Arbetslösheten fortsätter att stiga. Prognoserna inför framtiden blir allt dystrare. Vi förklarar det med rådande lågkonjunktur, med bristande export till den övriga världen, med en negativ utveckling för industrin i allmänhet och att vi står inför stora omrationaliseringar. I sitt sammanhang är det naturligtvis också en del av svaret. Men för varje enskild människa som drabbas av alla de problem som arbetslöshet står för räcker det inte som argument för att man måste stanna hemma. För alla unga som direkt efter skolan blir arbetslösa blir problemen annorlunda och på många sätt också mycket större. Ungdomspraktikplatserna har fungerat ett tag nu. Perioden närmar sig slutet för dem som erbjöds platserna först. Vad händer med dem nu? Erbjuds de en ny praktikperiod? Erbjuds de nya stämplingsdagar, om de har rätt till det? Erbjuds de understöd? Vilken attityd kommer regeringen och övriga samhället att visa de ungdomar som direkt efter skolan blev erbjudna ungdomspraktikplatser därför att det inte fanns något annat utrymme för dem i samhället? Vilken inställning och vilka värderingar inför framtiden tror arbetsmarknadsministern att det innebär? Arbetslösheten är inte längre bara ett tillfälligt problem. De stora bekymmer som arbetslösheten har inneburit för många människor kommer inte att ta slut trots en eventuell högkonjunktur. Vi har i dag nya generationer av möjlig och frisk arbetskraft som aldrig fått chansen att visa vad de kan eller aldrig fått chansen att vara delaktiga i ett större sammanhang. Vi har ungdomar som inte längre har någon tro till att de över huvud taget kommer att kunna få något jobb alls i framtiden. Hur skall vi ta tag i det? Hur skall vi motivera dem att fortsätta att tro att vi genom våra politiska beslut ändå vill skapa förutsättningar och erbjuda möjligheter? Regeringens löften blir inte trovärdiga. Pratet om en ljusning i mörkret verkar naivt när alla siffror och beräkningar pekar på någonting annat. Kommer det i framtiden att finnas någon tilltro till att politiken i sig står för något gott om inte de ungdomar som nu kliver in i arbetslivet erbjuds ens en vettig chans eller möjlighet? Regeringen visar, tycker jag, att man inte ser så allvarligt på allt vad det innebär att aldrig få tillfälle att bli delaktig i samhället. Man menar att vi måste spara oss ur krisen. Men jag är rädd för att de besparingar som vi gör nu kommer att stå oss dyrt i framtiden, både ekonomiskt och i politiskt förtroendekapital. Det finns vissa saker som man måste vårda oavsett om det är låg eller högkonjunktur. Tilltron till demokratin och det politiska systemet är ett sådant värde. De har fått hoppa in i arbetslag och ersätta sjuka arbetskamrater eller rent av uppsagda arbetskamrater. De har saknat handledare och erbjudits platsen för att det t.ex. har saknats folk i julruschen, som man uttryckte sig i en av affärerna på Drottninggatan. Regeringen har tidigare sagt att man förespråkar arbetslinjen. Det gör jag också. Om man gör det fortfarande skulle jag vilja veta hur arbetsmarknadsministern anser att det fungerar i dag. Är ungdomspraktikplatserna ett led i arbetslinjen eller är de något annat?
Fru talman! Stort sett finns det ingen viktigare fråga än att tillgången på ordinarie arbeten ökar och att vi snarast kommer tillbaka till en fullgod ordinarie arbetsmarknad. Det går inte att på ett aktivt och meningsfullt sätt i åratal ha ett mycket stort antal människor i tillfälliga åtgärder och rulla problemet framför sig. De tillfälliga åtgärderna måste kunna avlösas av ordinarie arbete. Detta är ett stort problem och en gemensam fråga för riksdag och parter att verkligen resonera om och föra framåt. Respekt för ekonomiska underskott eller icke respekt är ett problem jag kan förstå. Personligen har jag en oerhörd respekt för ett statligt budgetunderskott runt 200 miljarder kronor och för ett växande underskott i de fonder som ligger under mitt departement. Det är pengar som behövs vid arbetslöshet, pengar som skall gå till dem som drabbas av konkurser. Där har vi ytterligare ett femtiotal miljarder på årsbasis. Inte någon av oss förstår hur mycket pengar dessa miljarder egentligen är. Men man kan översätta det till att de som arbetar i dag skulle behöva arbeta in 60 000 kronor ytterligare per person för att vi skulle ha balans i mina fonder och i statens budget. Då är det faktiskt ett problem som man måste visa stor respekt för. Vi har gjort en enkät hos företagarna. Där är resultatet så bra att jag personligen inte tror på det. I september när räntan var som högst och besvärligast och vi hade krisuppgörelser var och varannan dag, trodde företagarna att 40 % och drygt det av ungdomarna efter praktikperioden skulle kunna gå över till ordinarie anställning, kanske med rekryteringsstöd, eller rakt av med avtal. Det är ett mycket fint tal, om det är sant. Jag har för egen del kanske träffat ett femtiotal ungdomspraktikanter. Jag vet inte om jag har haft tur. Jag har mött så positiva attityder. Jag har inte mött en enda negativ attityd. Men jag har varit med så länge så jag vet att har man 80 000 personer i ungdomspraktik finns det naturligtvis en och annan som inte anser sig ha hamnat perfekt. Men så är det också när var och en av oss söker till ordinarie arbetsmarknad. Man trivs inte i alla positioner, även om det är ordinarie jobb. Det görs nu också en enkät som är riktad till ungdomarna, de som är ungdomspraktikanter. Det är en typ av IMU eller SIFO-undersökning, vilket företag det nu var. När den blir klar är det också någonting att beakta i det fortsatta planeringsarbetet. När det gäller den 20-åring som Martin Nilsson nämnde har mina tjänstemän varit i kontakt med aktuell arbetsförmedling. Den inbjuder riksdagsmannen att på arbetsförmedlingen få fakta i fallet. 20-åringen hade ingen ordinarie anställning. Han hade en inskolningsplats. Det var en arbetsmarknadsåtgärd. Men det är svårt för mig att diskutera enskilda fall. Inbjudan till arbetsförmedlingen kvarstår. Det har också i samband med den proposition som antogs före jul sagts att en ungdomspraktikant kan få en andra praktikperiod, men då i annat företag, så att man breddar erfarenheten och kunnigheten. Det är också meningen att man, om man tycker mycket bra om den unge praktikanten, skall visa intresse. Arbetsförmedlingarna skall när praktiktiden går ut arbeta på att försöka få in ungdomarna som ordinarie. Det vore fel att förlänga praktiken på samma företag. Härmed tycker jag att jag har givit en del ytterligare svar.
Fru talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern, för nu blev det litet mer konkret. Det känns skönt att veta detta. Jag delar den oro som arbetsmarknadsministern känner för de underskott som finns exempelvis i statens budget och i de arbetsmarknadspolitiska fonderna. Jag har full förståelse för den. Jag läste häromdagen med stort intresse en debattartikel av regeringens statssekreterare på s.3 i Aftonbladet. Han förklarade med varm hand att man inte får skjuta över kostnaderna på nästa generation. Jag är helt inne på den linjen. Jag håller helt med om den och har full förståelse för den linjen. Men jag ser inte vitsen med att föra över kostnaderna till nästa generation i dag. Jag ser inte skillnaden mellan att göra det i dag eller i morgon. Det ter sig ganska likgiltigt för flera ungdomar. Sanningen är att den ersättning man får ligger under socialbidragsnormen. Det är ungdomarna som i mångt och mycket har fått ta smällen för arbetslösheten. Flera kommuner har under sommaren t.o.m. vägrat ungdomar socialbidrag. De har velat ha ett eget boende utanför hemmet efter det att de blivit 18 år. Nu vet jag att jag skall diskutera detta med socialministern. Jag tänker inte diskutera det med arbetsmarknadsministern, men det finns en koppling. Ungdomarna har ingen möjlighet att försörja sig på ungdomspraktikplatserna. De har ingen möjlighet att få ut socialbidrag. Därför får de heller ingen möjlighet att flytta hemifrån när de så önskar. Det är just detta vi försöker poängtera och som vi såg som något oroväckande när förslaget kom. Det blir en fälla där ungdomar egentligen har ett enda val. Det förstärks av att regeringen inte tillräckligt har utökat antalet platser på högskolan, vilket gör det omöjligt för ungdomar att komma in där. På det sätt som vi försöker poängtera drar man också undan den ordinarie arbetsmarknaden. Jag delar självklart arbetsmarknadsministerns förhoppningar att åtgärderna skall leda till att många ungdomar får jobb efter det att de har genomgått ungdomspraktiken. Men jag tror att företagen målar upp skönbilder. Där kan jag också instämma med arbetsmarknadsministern, för det trodde han också. Det är klart att de som har nytta av ett system aldrig kommer att säga att det är felaktigt eller att det finns risk för att det inte ger de effekter som politikerna vill. Därför tror jag att arbetsgivarna målar upp en på tok för positiv bild. Sedan har vi de konkurrenssnedvridande effekerna. Jag är väl medveten om att alla arbetsmarknadspolitiska åtgärder innebär att de företag som utnyttjar eller tar del av arbetsmarknadspolitiska åtgärder får en något lägre arbetskraftskostnad. Jag tycker ändå att arbetsmarknadsministern borde fundera på de här frågorna. Det blir fler och fler företag där man är mycket upprörd över och sur på att man missgynnas av att andra företag har i det närmaste gratis arbetskraft. Ulrica Messing var inne på att vissa företag utnyttjade praktikanterna som arbetskraft. Jag har såväl en platsannons som artiklar om Dennis Svensson, 20 år, i Aneby, vilka jag med glädje skall överlämna till arbetsmarknadsministern. Jag vill bara konstatera att systemet blir alltmer permanent, och jag är orolig för att vi får ett ugndomslönesystem.
Fru talman! Jag vill bara kort tacka arbetsmarknadsministern för delar av svaret. Jag skulle vilja diskutera mer vår inställning till hur vi skall bemöta de ungdomar som kommer ut i samhället. Jag skulle vilja diskutera mer vilken attityd samhället skall visa alla dem som känner hopplöshet på en gång inför att aldrig behövas i den stora process som vi allihop gärna, om vi kan, vill vara delaktiga i för att kunna bygga och skapa någonting bättre för framtiden. Jag har också respekt för det underskott som vi har i budgeten. Jag tror att alla vi yngre nog är medvetna om att vi inte kommer att få uppleva den stora generositet som samhället kanske har visat under en längre tid. Det accepterar vi. Men det är skillnad mellan att låna pengar till konsumtion och att låna pengar till att investera i olika saker, t.ex. i infrastrukturen. Det är skillnad mellan att låna pengar till att betala ut understöd och kontantstöd och att låna pengar till att skapa jobb. Detta skulle jag vilja att arbetsmarknadsministern kommenterade litet mer. Mina funderingar gällde inte heller direkt vilka som trivs eller inte trivs på ungdomspraktikplatserna. Jag är medveten om att alla inte trivs överallt, kanske allra minst på den skola de just har lämnat. Men jag reagerar mot det sätt som ungdomar ibland har använts på när de kommit ut på ungdomspraktikplatserna och mot den attityd som företagen ibland visar de ungdomspraktikanter som de tar emot.
Fru talman! I dag räknar man med att i runda tal hälften av dem som är anställda inom sektorn näringsliv jobbar i företag som går med förlust. Vi har en del som jobbar i hyggligt välmående företag. Men vi har också en mycket stor skara som jobbar i företag som nätt och jämt går ihop. Detta är naturligtvis otillfredsställande och farligt. Det är först när man har en viss lönsamhet som man offensivt vågar satsa framåt och investera för framtiden. Speciellt oroad är jag naturligtvis för dem som arbetar i företag som går med förlust. Har företagen gjort det ett år eller två blir de uttömda, vilket leder till ett stort antal konkurser. Att få upp en godtagbar lönsamhet i svenska företag -- inte sådan ''jättelönsamhet'' som under första halvan av 80-talet -- är viktigt för att få fram ordinarie jobb. Högskolan nämndes här. På ett år har det tillkommit 18 000 nya högskoleplatser. Genomsnittet under 80-talet var 1 100 per år. Jag för en ständig dialog med Framåt vårvintern kanske vi har 6 % i olika arbetsmarknadsåtgärder. Det tål inte att ha mycket mer där, utan det är från min och regeringens utgångspunkt intressant att det görs extra satsningar på infrastrukturen. Dessa har nu tredubblats, och vi räknar med att de skall kunna hålla ett antal år framöver. Vi vill att så många som möjligt skall få tillfälle till högskoleutbildning. I det ''förejulspaket'' som var vårt gemensamma ingick satsningar på komvux, folkhögskolor m.m. Det som går att driva fram tar dock sin lilla tid att kraftigt bygga ut, men det skall göras, och det är intressant i den här situationen. Jag lovar er att jag funderar på dessa problem väldigt mycket. Det som händer när vårterminen är slut är att ytterligare ett antal ungdomar gör, fullt riktigt, anspråk på att komma in på arbetsmarknaden. De är då färdigutbildade. Låt oss hoppas att den internationella konjunkturen vänder. Låt oss hoppas att det går att diskutera förslag i denna kammare som stabiliserar den svenska ekonomin och leder till -- förutsatt att vi får det förtroende som behövs -- lägre räntor och därmed en grund för framtidsinvesteringar.
Fru talman! Återigen tackar jag arbetsmarknadsministern. Det viktiga är att viljan finns att diskutera. Jag tycker att de inslag som finns i ungdomspraktiksystemet i och för sig inte är värre än att man med ganska enkla medel skulle kunna åtgärda de flesta brister. Jag vill ändå kommentera det som arbetsmarknadsministern sade i sitt senaste inlägg. Det var ganska intressant att höra att hälften av de anställda i dag arbetar i förlustföretag. Å andra sidan finns det uppenbarligen, enligt arbetsgivarnas egna uppgifter efter en enkätundersökning, en vilja att anställda 40 % av ungdomarna i ungdomspraktikplatserna. Uppenbarligen finns det ett visst utrymme, och uppenbarligen finns ett visst intresse bland företagare att faktiskt anställa även ungdomar. Jag tycker att man har målat upp en för dyster bild av svenska företag och svensk industri, när man sagt att svenska företag inte har råd med några som helst unga arbetstagare i dag. Jag skulle vilja se ett system där ungdomar får en lön -- den behöver inte vara exakt i enlighet med avtalet -- som faktiskt ligger över socialbidragsnormen. Det är ett anständighetskrav för samhället. Jag skulle vilja ha ett system där arbetsgivarna betalar långt ifrån hela eller inte ens halva avtalsenliga lönen men en viss lön. Det skapar faktiskt ett incitament för arbetsgivare att ge ungdomar mer vettiga arbetsuppgifter, att se till att ungdomarna får ett meningsfullt arbete. Dessutom hindrar det sådana effekter som vi ser i dag, att företagen utnyttjar systemet som de gör -- det går inte att bortse från det. Bara en liten kommentar angående högskolan. Jag är väl medveten om att regeringen, även om dess utbildningsminister inte alltid varit den största påskyndaren, har inrättat fler högskoleplatser. Men efterfrågan är större i dag. Sanningen är den att två tredjedelar vid den senaste antagningen inte fick plats -- jag kommer inte ihåg siffrorna exakt. Det är hemskt. Det måste kopplas till arbetsmarknadspolitiken. Det måste göras en koppling som faktiskt visar att ungdomar är fast i en fälla. Jag tror att en av de stora uppgifterna för såväl regeringen som oppositionen är att ta konkreta tag för att se till att efterfrågan av utbildning möts. Jag vet att det finns praktiska problem, men det här är oerhört viktigt. Jag vill än en gång tacka arbetsmarknadsministern för de svar jag har fått. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern tar intryck av denna debatt.
Fru talman! Det finns andra skäl för ökad högskoleutbildning, och det är bl.a. att Sverige har bara hälften så många 20--24-åringar i högskoleutbildning som en hel del länder runt omkring oss. Så vi måste upp av många skäl, inte bara av arbetsmarknadsskäl. Avslutningsvis: Jag vill inte diskutera enskilda fall, men jag vet att den grabb som det här gällde blev erbjuden två ungdomspraktiksjobb med färdiga utbildningsplaner. Han föredrar att stämpla. Det är inte bra. Känner Martin Nilsson honom, tycker jag att Martin Nilsson skall ha ett samtal med honom.

Fru talman! Gudrun Schyman har frågat mig dels när regeringen tänker presentera en plan för hur infrastrukturen skall bli miljöriktig och därmed fullfölja sina åtaganden i Agenda 21, dels med hur mycket regeringen tänker minska Sveriges miljöskuld under 1993. FN:s konferens om miljö och utveckling, UNCED, utgjorde ett viktigt steg mot en lösning av de stora miljöproblemen. Konferensens styrka var att knyta samman miljön med utvecklingsfrågorna. Genom miljöhänsynstagande i all samhällsverksamhet kan kursen läggas om mot en långsiktigt hållbar utveckling. Vid konferensen bekräftade över 100 stats och regeringschefer att frågorna internationellt står högt på den politiska dagordningen. Gudrun Schymans interpellation tolkar jag som ett uttryck för riksdagens fortsatta engagemang i frågorna. Regeringen har betonat miljöfrågornas vikt genom att utpeka dem som ett prioriterat område i regeringsförklaringen. Regeringen har genom skrivelse till riksdagen UNCED-besluten i Sverige. Regeringen avser efter riksdagsbehandlingen av skrivelsen att skicka ut konferensens beslut på en omfattande remiss. Remissutfallet kommer att ligga till grund för ett uppföljningsarbete och en förnyad redovisning till riksmötet 1993/94. Gudrun Schyman betecknar i sin inledning samtliga de dokument som antogs vid Riokonferensen som konventioner. Agenda 21 är inte en konvention och inte juridiskt bindande. Den är emellertid ett politiskt och moralist starkt förpliktande dokument, som regeringen lägger stor vikt vid att följa upp. Jag övergår nu till frågan om infrastrukturen. De citat ur Agenda 21 som Gudrun Schyman anför rör den miljöpåverkande infrastrukturen för vatten, avlopp och avfall. Beträffande anläggningar och system för transporter, vilket Gudrun Schyman förefaller syfta på, anges i Agenda 21 inte några tidsgränser för åtgärder. Ett medel för att åstadkomma en miljöriktig infrastruktur för transporter är en samordnad investeringsplanering. Trafikverken, länsstyrelserna och Boverket tar fram konsekvensbeskrivningar av alternativa inriktningar av investeringarna. Regeringen kommer våren 1993 att presentera ett underlag för hur infrastrukturen och transportsystemet påverkas av en föreslagen investeringsinriktning och hur investeringarna påverkar bl.a. ett effektivt resursutnyttjande och hänsyn till miljön. Nya planer kommer att föreligga våren 1994. Fysisk planering är ett viktigt hjälpmedel för att förebygga miljöproblem och åstadkomma ett effektivt resursutnyttjande. Inom området pågår en omfattande utvecklingsverksamhet, och jag skall nämna några exempel. En särskild lag om markanvändning för järnväg med krav på miljökonsekvensbeskrivningar och hänsyn till naturresurslagens bestämmelser utarbetas. * Boverket arbetar med att utveckla miljökonsekvensbeskrivningar vid markanvändningsbeslut som ett stöd för en bred miljöprövning. En samlad aktionsplan mot buller utarbetas. Ytterligare initiativ tas i anslutning till den beredning som pågår av trafikverkens miljörapporter, som nyligen inlämnades till regeringen. Jag övergår nu till frågan om infrastruktur för transporter i storstadsregionerna. Särskilda förhandlare har utarbetat överenskommelser om trafik och miljö för vardera Överenskommelserna omfattar bl.a. åtgärder för kollektivtrafik och vägtrafik samt särskilda miljöförbättrande åtgärder. Regeringen har begärt redovisning av berörda kommuner hur de avser hushålla med naturresurser i de områden som berörs av överenskommelserna. Redovisning skall göras våren 1993 beträffande den s.k. Dennisöverenskommelsen för Boverket och Naturvårdsverket har genomfört förstudier av miljön i Stockholm, Göteborg och Malmö bl.a. genom analys av förutsättningarna för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling i storstäderna. Förstudierna skall ligga till grund för överväganden om en särskild utredning om storstädernas miljö. På svenskt initiativ har ett arbete påbörjats av staterna runt Östersjön för att åstadkomma en god planering av hur naturresurserna i området skall utnyttjas. Arbetet skall redovisas i dokumentet Jag övergår nu till frågan i den del den avser Den miljöskuld som Gudrun Schyman hänvisar till är en första, grov uppskattning av återställandekostnaden för de miljöskador som redan har uppkommit, som har gjorts på uppdrag av Miljövårdsberedningen. Det bör i sammanhanget noteras, att siffrorna som nämns är osäkra, även om vi vet från undersökningar om tillståndet i miljön att skadorna -- dess värre -- fortsätter att tillta. Det är viktigt att få ett bättre grepp om sambanden mellan miljö och ekonomi, så att de ekonomiska regelverken på sikt kan utformas i enlighet med de spelregler som naturen ställt upp. Regeringen har givit Konjunkturinstitutet och Statistiska centralbyrån i uppdrag att arbeta fram miljöräkenskaper, som ett led i strävan att ge miljön större tyngd i den ekonomiska politiken. Ytterst syftar alla förslag inom miljöpolitiken till att minska miljöskulden. En del av förslagen är riktade mot att reparera redan uppkomna skador, medan andra förslag syftar till att förebygga att nya miljöskador uppkommer. Exempel på det senare är miljökonsekvensbeskrivningen av en fast förbindelse över Öresund. Jag vill nämna några av de viktigaste åtgärder regeringen vidtagit på området: * Omläggningen av energiskatterna i våras gavs en miljöanpassad profil, bl.a. genom höjd koldioxidavgift för stora grupper, medel för att stärka konkurrenskraften för biobränslen, insatser för rening av Östersjön och för att förbättra säkerheten i kärnkraftverk i det forna Östeuropa. * En ny departementsindelning har genomförts, där miljöfrågorna och planfrågorna har förts samman för att underlätta användningen av den fysiska riksplaneringen som ett styrinstrument för att förebygga uppkomsten av miljöskador. * Avsevärda skärpningar har införts i vad gäller användningen av ozonnedbrytande ämnen som Att exakt ange hur mycket miljöskulden därmed kommer att minska är däremot svårare. Det viktiga är att regeringen fortsätter att arbeta hårt och konkret för att lägga om kursen mot en långsiktigt hållbar utveckling, som världssamfundet enades om vid UNCED.
Fru talman! Jag skall be att få tacka Olof Johansson för svaret. Det var mycket mångsidigt och mångordigt, men det innehöll inte så mycket substans, enligt min mening. Det är riktigt att interpellationen är ett uttryck för ett fortsatt miljöengagemang, åtminstone från Vänsterpartiets sida. Hur det är med den övriga riksdagen och med regeringen är kanske mer tveksamt, om man ser till utvecklingen och till den finansplan som nu har lagts fram. Det är bra att man skickar ut konferensbesluten på en remissrunda. De behöver komma till allmänhetens kännedom mycket mer än vad som hittills har skett. Besluten behöver framför allt översättas till svenska förhållanden och föras ned på ett mycket konkret plan ute i kommuner och landsting. När det gäller omläggningen till ett hållbart transportsystem är det viktigt att ha målet klart för sig. Jag skall citera ur Agenda 21, just kapitlet om transporter i atmosfäravsnittet: ''Det grundläggande målet inom detta programområde är att utveckla och främja lämpliga kostnadseffektiva program för att begränsa, reducera eller bemästra skadliga utsläpp i atmosfären och andra ogynnsamma miljöeffekter som orsakats av transportsektorn.'' Jag vet att detta kapitel har tillkommit på svenskt initiativ. Därför är det både rimligt och viktigt att Sverige går före och visar vägen för hur målen konkret skall kunna uppnås. Det enda sättet att uppfylla målen är att ersätta alla motorer som drivs med fossila bränslen, dvs. bensin, diesel eller naturgas, med miljövänliga alternativ. Dessutom måste den totala transportvolymen minskas, även om den här ersättningen kommer till stånd. Jag vill peka på att omvärlden förväntar sig väldigt kraftfulla åtgärder just i Sverige. I Riodeklarationens sjunde princip talas det om hur Sverige och andra i-länder skall se sin roll i förhållande till omvärden. Jag skall citera igen: ''De utvecklade länderna erkänner sitt ansvar i de internationella strävandena mot en hållbar utveckling med hänsyn till de påfrestningar som just deras samhällen utsätter den globala miljön för och med tanke på de teknologiska och finansiella resurser som de förfogar över.'' Även om vi använder ordet ''kris'' för att beteckna situationen i Sverige i dag, är Sverige i det här sammanhanget ett extremt rikt land i jämförelse med länderna i bl.a. tredje världen. I och med detta har vi ett mycket stort ansvar när det gäller dessa frågor. Det är som sagt bra att konferensens beslut skickas ut på remiss. Det är ju ändå regeringen som är ansvarig för att de stora och vackra orden omsätts i politisk handling. Jag undrar hur miljöministern tycker att detta egentligen rimmar med de beslut som har fattats på sistone. Är det verkligen Riokonferensens principer som har inspirerat regeringen, när man säger ja till Vedabron utanför Kramfors, när man har sagt ja till Öresundsbron, när man säger ja till Arbetsmarknadsstyrelsens storskaliga vägsatsningar osv.? Man beslutar medvetet om stora projekt som gynnar privatbilism och långtradartrafik på bekostnad av kollektivtrafik och miljövänliga godstransporter. Jag tycker att detta är en form av dubbel bokföring som påminner mig om diskussionen inför känkraftsomröstningen. Olof Johansson och jag stödde då samma linje, nämlingen linje 3, som ville att kärnkraften skulle avvecklas, medan linje 1 och linje 2 stod för den mycket originella tanken att kärnkraften först skulle utvecklas och byggas ut till 13 reaktorer innan den sedan successivt skulle tas ur drift. Det förhåller sig på liknande sätt med de beslut som i dag fattas om bl.a. stora motorvägssatsningar och om Öresundsbron. Jag tänker också på situationen i storstäderna med de planerade stora motorvägarna i triangeln mellan storstäderna och på Dennisuppgörelsen i Stockholm. Detta är alltså direkta beslut som knappast står i överensstämmelse med de stolta deklarationer som har gjorts om att minska milöpåverkan. Besluten är inte heller i linje med deklarationerna om att förebygga miljöskador. När man talar om att göra konsekvensanalyser, vilka jag anser att man skall göra, finns det en tendens att göra dessa i efterhand. Man fattar först de politiska besluten om utbyggnad, t.ex. av Öresundsbron. Sedan gör man konsekvensanalyser som visar att miljön inte skadas. Även om många andra kan visa att utbyggnaden är miljöfarlig, håller man sig till den konsekvensanalys som visar att miljön inte kommer att skadas. Enligt min mening borde ordningen vara den motsatta, att man gör konsekvens och miljöanalyserna först. Utifrån detta material skall man sedan fatta konkreta beslut i sakfrågan. Jag skulle vilja ha en kommentar om detta. Öresundsbron, dvs. en borrad järnvägstunnel? Det vore bra att få reda på detta, tycker jag.
Fru talman! Riksdagen har ganska nyligen behandlat uppföljningen av Riokonferensen med anledning av den skrivelse som regeringen lämnade, dock utan deltagande av miljöministern, därför ger den här interpellationsdebatten ett utmärkt tillfälle att få föra diskussionen också med miljöministern. Jag anmälde mig egentligen till den här diskussionen därför att jag föreställde mig att debatten om uppföljningen av Riokonferensen, som handlade om de globala frågorna, något skulle beröra de internationella perspektiven. Nu har jag av diskussionen hittills förstått att det framför allt är den inhemska, nationella uppföljningen som diskussionen handlar om. Det rimmar kanske i och för sig med den mer nationalistiska politik som Vänsterpartiet numera för, men jag tycker ändå att det vore intressant att vidga perspektivet. Det är bra, som miljöministern säger i interpellationssvaret, att det skall komma ytterligare redovisningar till riksdagen. Jag tror att det är oerhört angeläget att inte Riokonferensen blir en isolerad företeelse, utan att den verkligen blir startpunkten för ett mycket intensivt miljöengagemang som pågår år ut och år in. Vi har inte råd att ägna miljön ett sporadiskt intresse i form av stora globala konferenser med tio års mellanrum. Det är också bra att miljöministern redovisar de förändringar som nu genomförs i Sverige. Ett ökat krav på miljökonsekvensbeskrivningar när det gäller stora projekt är ett exempel på en EG anpassning av den svenska miljöpolitiken, som leder till att det svenska miljöskyddsarbetet skärps. Det är positivt att få detta redovisat här. Trafikfrågorna, som vi nu diskuterar, är just ett exempel på nationell politik som verkligen också måste vara internationell, därför att så mycket av transporter handlar om transporter av varor och gods. Om vi skall klara av att ta språnget från en ensidigt utvecklad biltrafik till en trafik som framför allt baseras på sjöfart och järnväg, krävs ett omfattande internationellt samarbete. Det är därför också angeläget att få veta hur regeringen tänker arbeta internationellt med satsningar på t.ex. kombitrafik, dvs. trafik där man kör varor på korta sträckor med långtradare men där de långa transporterna sker med järnväg. På detta område har man inom EG kommit mycket längre än vad vi har gjort. I Sverige har vi en mycket starkare satsning på den ensidiga långtradartrafiken. Det är också viktigt att vidga perspektivet, därför att vi talar om den ökade trafikmängd som den inre marknaden kan komma att medföra om den inte kombineras med just en effektiv miljöpolitik. Men det finns en annan mycket stor ökning i trafiken som beror på de förändrade förhållandena i östra Europa. Här handlar det om en riskerad ensidig ökning av vägtrafiken som är av mycket större omfattning. Det internationella arbetet med trafikpolitiken är därför oerhört viktigt. Sjöfarten är ett annat område. Vi klarar inte den omfattande godstrafiken med bara järnvägar. Det måste också till en utvecklad och miljöanpassad sjöfart. Här har Sverige faktiskt hamnat långt på efterkälken. Vi har en ålderdomlig och uppsplittrad struktur av närsjöfarten. Också här erbjuder EG samarbetet stora möjligheter. Men vad görs från svensk sida? Jag vill nämna några ord om det internationella perspektivet som jag tycker är mycket viktigt. Den s.k. växthuseffekten, som uppstår genom att vi använder fossila bränslen, var föremål för omfattande diskussioner i Rio. Något som jag tror måste vara en högt prioriterad åtgärd är att få till stånd en internationell koldioxidavgift eller koldioxidskatt. Det finns en sådan i Sverige, i Danmark, i Norge och i Nederländerna samt i ytterligare några länder. Ett införande är på gång i t.ex. Japan och Australien. Inom EG finns ett färdigt förslag som man inte har vågat genomföra därför att USA och Japan inte har genomfört något sådant. Det är nu en ny regim i USA, där den nye vicepresidenten Al Gore har skrivit en bok om miljöpolitiken där han klart gett uttryck för att en internationell koldioxidskatt skulle vara en mycket viktig miljöåtgärd. Riokonferensen blev ett misslyckande när det gällde klimatåtgärderna. Många vackra ord sades, men det gjordes inte så många bindande åtaganden. Jag tror därför att en uppföljning av Riokonferensen måste handla om att man på nytt prövar frågan om mer internationellt bindande åtgärder för att komma till rätta med den s.k. Det är oerhört viktigt att få veta om den svenska regeringen planerar några nya initiativ, eftersom det nu finns nya och mycket bättre förutsättningar för att komma längre på det här området.
Fru talman! Först vill jag säga att det här interpellationssvaret borde ha kommit långt tidigare. Men det har inte varit möjligt att arrangera. Det är viktigt att ha tidsperspektivet klart för sig, eftersom det har hänt en del sedan svaret författades före helgerna. I finansplanen, för att börja där, står en formulering ''Miljöskulden får inte öka''. Det är en av de radikalaste målsättningsformuleringar som finns i hela budgetpropositionen. Den innebär mycket långtgående förpliktelser. Arne Jernlöv har i en rapport som Miljövårdsberedningen tagit fram på departementets uppdrag beräknat ökningen i miljöskulden till för närvarande 7 miljarder om året. Det är en grov uppskattning, eftersom man inte kan veta exakt. Men det är vad som anses vara reparerbara miljöskador. Däri ingår inte ozonnedbrytande ämnen och stratosfärfrågorna. Dessa frågor vet vi ännu inte hur vi skall hantera. Det finns mycket annat som inte är med i kalkylen, vilket gör att man med säkerhet kan bedöma att siffrorna är ännu större. En annat område som finns med i budgetpropositionen, men inte i interpellationssvaret, är breddningen av NOX skatten, som vi från Miljödepartementets sida har föreslagit. Det är egentligen ett genombrott för ett tänkande som innebär en vidgad tillämpning av Polluter Pays Principle, dvs. att det är viktigt att förorenarna betalar och inte skattebetalarna i allmänhet när den grupp som står för skadorna kan definieras. Kväveoxid är bara ett av de försurande ämnen som vi plågas av. Men det är ändå viktigt att vi går vidare. På det sättet skall vi bekosta kalkningsprogrammet framöver. Vi har här i riksdagen dessutom fattat beslut om bensinskattens differentiering och höjning. Det är en viktig fråga när det gäller transportfrågornas hantering och den framtida utvecklingen. Skrivelsen har behandlats av riksdagen sedan interpellationssvaret skrevs. Jag hade då inte tillfälle att delta, men jag har så att säga informerat riksdagen i begynnelsen och deltagit i frågestunder kring denna mycket omfattande skrivelse. Sverige har varit först i världen med att översätta Riokonferensens rapport till hemspråk. Avsikten är att vi skall förankra dokumentet och fortsättningen hos så många många som möjligt. Det handlar om många parter. Kommunerna är här en viktig målgrupp för handlandet, eftersom de inbjuds att ta fram lokala handlingsplaner. Det är egentligen ett förverkligande av den gamla devisen ''Tänk globalt men handla lokalt''. Detta förskjuter inte från ett internationellt till ett nationellt perspektiv. Men vi måste för att vara trovärdiga internationellt i första hand sopa rent framför egen dörr. Sedan arbetar vi också internationellt. Det innebär att vi naturligtvis med stor uppmärksamhet följer den internationella processen. Jag deltog själv i FN i en diskussion i början av nobember om uppföljningen av Riokonferensen. Den ägde rum ungefär samtidigt som interpellationen ställdes. Därefter har vi agerat gemensamt i Norden för att så starkt som möjligt hävda det nya organet Commission for Sustainable Development, som skall fungera som det internationella uppföljningsorganet för Riobesluten. Där skall vi ha täta möten på högsta möjliga nivå för att sätta press på varandra och det internationella samfundet. Sedan dessa frågor diskuterades senast i riksdagen har vi fått generalsekreterarens förslag till hur organisationen skall se ut och vilka chefer som skall tillsättas på det området. Utvecklingen är i gång. Länderna i Norden samarbetar mycket intimt för att få en rättmätig del i inflytandet i detta organ. Jag hoppas att vi mellan de nordiska länderna kommer fram till en rotationsprincip för deltagande. Med den modell som man har valt, dvs. ecosoc-modellen, kommer möjligheten finnas att som observatör ha tillträde till denna församling, även om man då inte har samma rösträtt. Detta är något av en komplettering till interpellationssvaret. Det finns naturligtvis mer att säga på området. Jag skall nämna ytterligare några frågor som regeringen arbetar med. I bilagan från Miljö och naturresursdepartementet föreslår regeringen att Sverige skall vara intitiativtagare till en kemikaliekonferens. Också detta är en direkt uppföljning av UNCR-processen. Det är oerhört viktigt, eftersom Sverige ligger mycket långt framme i förhållande till de flesta andra länder. Jag har själv haft överläggningar med den tyske miljöministern om detta. Antingen skulle Tyskland eller Sverige tagit initiativet, och vi är överens om att Sverige skall göra det. En annan fråga som diskuteras för närvarande är att genomföra regionala konferenser om transporter och miljö. Det var ett av besluten i Rio. Här gör Kommunikationsdepartementet en insats för att se till att Sverige tillsammans med EEC, eller om vi väljer något annat land, skall kunna följa upp med en transport och miljökonferens så snart som möjligt, dvs. i mitten av 90-talet.
Fru talman! Jag tvivlar inte på Olof Johanssons och Centerpartiets ambitioner i miljöfrågorna. Men jag tvivlar på det sällskap i den borgerliga regeringen där Olof Johansson befinner sig. De beslut som fattas och de diskussioner som förs är ett utslag av att det inte är Centerpartiet som har makten i regeringen. Man har tydligen inte så stora möjligheter att påverka miljöfrågorna som man kanske skulle vilja. Situationen i Sverige, om vi nu börjar där, är akut. Så sent som den 11 januari sades det i en ledare i Dagens Nyheter: Svensk skog står på randen till kollaps. Om man kombinerar detta med beslutet om Öresundsbron förefaller det hela en smula schizofrent, för att uttrycka sig milt. Det är denna dubbelhet i politiken som gör ett mycket märkligt intryck. Det som gäller är inte orden utan handlingen. Många av dessa förslag om åtgärder för infrastrukturen går också på tvärs med de miljöambitioner som man säger sig vilja ha. Men det är verkligheten som gäller. Det är bra att det står att miljöskulden inte får öka. Men hur skall vi bära oss åt för att den inte skall öka? Det är det som är frågan. Innebär inte de nationella beslut som fattas att vi faktiskt ökar påfrestningarna på miljön? Det internationella perspektivet är nödvändigt. Det är här viktigt att ta upp hur det konkreta stödet till länderna på andra sidan Östersjön, dvs. till Baltikum, skall utformas. Hur skall det se ut för att vi skall kunna rädda Östersjön? Man har sagt att det kostar 130 miljarder kronor. Det som Sverige hittills har bidragit med kan man nog rubricera som en form av felräkningspengar. Här behövs det snara åtgärder. Det behövs pengar, och det är nödvändigt att olika satsningar nu sätts i gång. Det sker väldigt mycket av planerande, diskuterande och konferenser. Men vi vet tillräckligt väl att vi redan har gått över gränsen för vad naturen tål. Vi måste nu sätta i gång med konkreta, aktiva åtgärder. Det är det som saknas. Ambitionen finns där, och alla de vackra orden finns. Men hur översätter vi snabbt detta i arbete? Hur kommer det konkret att se ut? Vänsterpartiet har t.ex. vad gäller infrastruktursatsningarna i Sverige föreslagit att man skall låta länsarbetsnämnderna tävla om den bästa miljöprofilen. Låt pengarna gå dit där man klart och tydligt kan visa att satsningen stämmer överens med våra miljöambitioner.
Fru talman! Jag tycker egentligen inte att miljöministern besvarar vare sig de frågor Gudrun Schyman har ställt i sin interpellation eller de frågor som jag ställer här. Det verkar inte som om den svenska regeringen riktigt har insett att det nu råder en annan politisk situation i USA. Det kanske har ett samband med att statsminister Carl Bildt långt före presidentvalet gjorde en resa till USA och gav dåvarande presidenten Bush sitt fulla stöd och uttryckte sin förhoppning att han skulle bli omvald. Den sortens politiska gester har kanske i efterhand inte visat sig vara så välbetänkta. De kanske t.o.m. gör att den svenska regeringen inte har de allra bästa förutsättningarna för att ta upp diskussionen med den amerikanska regeringen. Jag anser att den i varje fall borde försöka det. Enligt min mening är den högst prioriterade gemensamma internationella frågan att komma till rätta med utsläppen från fossila bränslen, eftersom de orsakar både försurningsproblem och den s.k. växthuseffekten. Det finns så mycket gjort. Detta är en fråga där man skulle kunna ta stora steg framåt, om bara några länder nu tillräckligt envetet och initiativrikt fortsatte att driva de processerna. Jag tycker att det borde vara en uppgift för Sverige. Det upprör mig litet att miljöministern inte ens med ett ord ger uttryck för om han tycker att det är en god eller dålig idé eller om han har någon uppfattning om vad den svenska regeringen bör göra. När det gäller infrastrukturen i Sverige redovisar miljöministern i sitt skrivna svar, och även nu muntligt, en rad åtgärder som var för sig leder till en skärpt miljötillsyn. Men det som saknas är en grundläggande inställning att man måste radikalt förändra infrastrukturen. Man måste mycket målmedvetet satsa på en övergång till transporter på järnväg och närsjöfart. Det finns inte redovisat om regeringen har några idéer, visioner eller planer på hur denna genomtänkta övergång skall se ut. I förhållande till östra Europa är det av avgörande betydelse att man kan få en effektiv och fungerande närsjöfart. Östersjön är ju vårt närhav. I detta sammanhang är det också viktigt att inse att Sverige inte ensamt kan bedriva ett sådant arbete. De resurser som Sverige har avsatt för bistånd till östra Europa är naturligtvis små. Skall de komma upp i den nivå som behövs krävs det ett internationellt samarbete, som t.ex. det som de europeiska gemenskaperna kan erbjuda. Det är faktiskt den viktigaste och mest offensiva partnern i förhållande till östra Europa. Jag tror att det måste till ett mer målmedvetet arbete för att förändra trafikstrukturen om vi skall klara av dessa oerhört stora problem.
Fru talman! Jag skall gå in litet mer konkret på de frågeställningar som ni här har tagit upp. Tidigare ägnade jag mig mest åt att komplettera svaret. Det har hänt ganska mycket. Jag borde naturligtvis nämnt det möte inom ramen för Montrealprotokollet som ägde rum i Köpenhamn före jul, vilket just hanterade frågan om de ozonnedbrytande ämnen jag nämnde i mitt interpellationssvar -- CFC, HCFC, haloner, metylbromider etc. Man kan här konstatera att det internationella samfundet har vaknat upp sedan den tidigare centerledda regeringen i början på 80-talet tog det initiativ som sedan ledde till Wienkonferensen och Wienkonventionen i början på 80-talet, som sedan utvecklades till Montrealprotokollet i mitten av 80 talet. Därefter har Sverige i ledningen försökt att dra andra med sig, och man börjar nu tack och lov närma sig våra målsättningar. Det är en framgång, men det är en seg process. Det är det nästan alltid i internationella sammanhang. Man kan hoppas mycket på en internationell utveckling och ett uppvaknande. Jag har därför mycket stora förhoppningar till den nya amerikanska administrationen. Jag gav när klimatkonventionen skrevs mitt i sommaren, eller eftersommaren, omedelbart uttryck för att det inte var något starkt dokument. Det måste sättas tänder i det för att det skall fungera. Jag har förhoppningen att den nya amerikanska administrationen bättre än den förra kan klara den uppgiften. Nu har vi i varje fall skapat basen och kan därmed inleda processen också på detta område. Jag har inte gett upp hoppet om internationella koldioxidavgifter, även om det var ett bakslag att EG inte förmåddes att internt ena sig inför Riokonferensen. Det hade varit den sprängkraft som hade behövts för att utmana de andra länderna, som bekant. Den intressanta fråga som man alltid får diskutera tillsammans med vänsterpartister och andra dem närstående, är frågan om hur andra partier förhåller sig till helheten. Under den tid jag har varit miljöminister har jag kunnat konstatera att hittills har ingen majoritet här i riksdagen demokratiskt lyckats genomdriva förslag som gått längre än de förslag som jag har lagt fram. Jag beklagar det. Jag skulle gärna se att så var fallet, men så ser majoritetsförhållandena ut. Det kanske är ett viktigt memento för deltagarna i den här debatten. Vi har ju den demokratiska restriktionen. Det är den som Gudrun Schyman har skjutit in sig på, när det gäller transportsystem och annat. Det finns ett förlegat tänkande som präglar det som vi har ärvt, t.ex. infrastrukturen som sådan, plus de beslut som fattades av tidigare majoriteter. Där bemödade man sig aldrig om att ta reda på miljökonsekvenserna i förväg, utan besluten fattades först, och därefter skulle miljösidan fungera som någon slags städgumma. Det är detta synsätt som Görel Thurdin och vi andra i den här regeringen faktiskt försöker att ändra på, men vi kan inte ändra på allting på en gång. Vi har att godta den situation som var, nämligen att riksdagen har fattat beslut. De besluten gäller så länge riksdagen inte har ändrat dem. Vi fullföljer dem. Det är därför som miljökonsekvensbeskrivningar, t.ex. miljöprövningen av Öresundsförbindelsen osv., är viktiga arbetsuppgifter nu under våren. Vi har en hearing på det området i Miljövårdsberedningen också. Där skall det underlag som kommer fram testas under de kommande månaderna. Då får vi en ordentlig belysning av det som borde belysts innan riksdagens majoritet fattade beslut. Men bättre sent än aldrig. Så måste man trots allt resonera. Men skjut inte på mig i det här fallet och inte ens på den nuvarande regeringen! Vi har ändå försökt att ändra på detta tingens tillstånd. Carlsson initiativ till att dessa frågor skulle tas upp gemensamt i Ronnebykonferensen 1990. Men processen är inte särskilt snabb. Det måste jag medge. Vi har nu i slutet av mars en finansieringskonferens i Polen där dessa frågor skall föras vidare. Det är en sak att beräkna vad det kostar. En annan sak är att få länderna runt Östersjön att efter förmåga ställa upp och klara finansieringen. Om jag skall vara mycket konkret på den punkten, hänvisar jag bara till den proposition som jag själv står för och som regeringen lagt fram här under hösten. Riksdagen har ju fattat beslut om den. Den gäller ju egentligen de första större projekten i de baltiska länderna. Vi satsar 140 miljoner för att tackla en del av deras miljöproblem och förändra deras energisystem. Jag tycker att det är orättvist när jag eller regeringen anklagas för att inte ha insikter på detta område. Insikterna finns självfallet. Samtidigt skall vi inte tala så mycket i visionära termer. Då försvinner verkligheten. Det viktiga är att kunna tackla problemen punktvis. Det är mycket svårt att i en sådan här debatt redogöra för alla de åtgärder som vi i regeringen faktiskt har sparkat i gång. Många fler kommer att följa.
Fru talman! Olof Johansson säger: ''Skyll inte på mig! Anklaga inte mig!'' Det låter litet grand som att man inte skall skjuta på pianisten om man tycker att låten är dålig. Man kan naturligtvis säga så, men Olof Johansson är ju minister i en borgerlig regering som har ett kollektivt ansvar för den politik som förs. Där måste varje minister ta detta kollektiva ansvar. Vi är ju överens om att tågordningen är fel. Besluten fattas först, och sedan kommer miljökonsekvensanalyserna som någon form av städgumma, precis som Olof Johansson sade. Det gäller att hyfsa siffrorna så att det inte ser för hemskt ut och så att de fattade besluten kan genomföras. Då finns det redan så mycket politisk prestige, så mycket pengar är nerlagda, det finns så mycket förväntningar och så många investeringar. Det är ekonomin som styr igen. Den styr inte bara över socialpolitiken och politiken i stort, utan även över miljöpolitiken. Det är denna tingens ordning som vi måste ändra på. Det innebär också, Olof Johansson, att vi måste ändra på majoriterna i riksdagen. Jag ser fram emot att vi kan göra det i nästa val och forma en sådan riksdagsmajoritet som har en klar insikt om att det är fullständigt nödvändigt att sätta miljöfrågorna högt upp och att kombinera ekonomi med ekologi. Det är den politiken och den svåra omställningsprocessen som vi som politiker måste gå i förgrunden för att genomföra. Då visar vi människor att detta är nödvändigt att göra. Vi måste inse att den utveckling som vi har i dag, både nationellt och internationellt, är omöjlig. Den leder till en situation, när det gäller den globala miljön, som är fullständigt omöjlig. Det innebär att vi i Sverige måste säga att ökad materiell tillväxt enligt de traditionella BNP-termerna inte är önskvärd. Det innebär att i-världen, den rika världen, på huden måste känna av att de måste ändra sina konsumtionsmönster, industriproduktionens förhållanden osv. Vi måste ställa om till andra transportsystem och till andra infrastrukturer. Det är ett stort omställningsarbete, men det är nödvändigt. Det är också nödvändigt att det just är politikerna som går före. I dag har vi den situationen att det är andra intressen som har makten. EG:s brist på beslut inför Riokonferensen var ett uttryck för detta. Den miljöansvariga inom EG åkte inte ens dit, eftersom det var så pinsamt att komma tomhänt till denna konferens och att stå till svars inför de människor i världen som kräver den nödvändiga omställningen. Men vi skall ändra på detta, Olof Johansson. Jag ser fram emot ett samarbete där vi kan skapa andra majoriteter, som i praktiken kan genomföra den här nödvändiga omställningen.

Fru talman! Rolf L Nilson har frågat mig dels om vilka åtgärder regeringen kommer att vidta med anledning av det akuta försurningsläget, dels vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att fastställda mål beträffande reduceringen av kväveoxidutsläppen skall nås. Rolf L Nilson ställde i stort sett samma frågor i en interpellation som jag besvarade den 10 februari 1992. Låt mig inledningsvis hänvisa till detta svar, i vilket jag bl.a. redogjorde för pågående förhandlingar om ett nytt svavelprotokoll och en rad andra insatser som görs för att minska försurningen liksom kalkningsverksamheten. Under detta år kommer förhandlingarna om ett nytt svavelprotokoll in i ett mer intensivt skede. Sverige kommer att kräva att ett nytt protokoll skall innehålla utfästelser om betydande utsläppsminskningar. Detta arbete kommer att ha hög prioritet i miljöpolitiken under den närmaste tiden. Beträffande kväveoxidutsläppen kan jag upplysa om att Miljö och naturresursdepartementet under våren kommer att bereda en åtgärdsplan för att minska dessa i enlighet med tidigare beslutade mål. Resultatet av detta arbete kommer att föreläggas riksdagen senare under detta år.

Fru talman! Jag känner inte någon irritation för att denna interpellation kommer upp. Det är en feltolkning av Rolf L Nilson. Interpellationen är högst relevant. En del av det svar som Rolf L Nilson efterlyser återfinns i en ordentlig faktaredogörelse som numera är tillgänglig för oss båda, i Miljö och naturresursdepartementets bilaga till budgetpropositionen. På s. 46 och 47 finns en genomgång av miljöläget när det gäller försurande utsläpp, i första hand av svavel och kväveoxider. Jag skall inte repetera detta. Det är riktigt som Rolf L Nilson säger, att det som är allvarligt är detsamma som tidigare. Det internationella samarbetet har gått vidare sedan vi startade det 1979. Jag satt själv ordförande på konferensen i EEC i Genève det året. Jag kan nu göra jämförelser i ett perspektiv på drygt tolv år och se hur attityderna har förskjutits. Det finns ett särdrag, åtminstone på svavelområdet. I centralare delar av Europa uppfattar många inte det problemet som lika angeläget som vi i Norden, med rätta, uppfattar det. Samma attitydskillnad noterade vi 1979, men mycket starkare. Då ifrågasatte man också ibland om vi hade rätt i sak. Vi vet att vi har rätt. Vi vet att den svenska skogen hotas. Vi vet att något av motsvarande situation råder i de övriga nordiska länderna. Den debattröskeln har vi tack och lov kommit över. Det återstår att dra slutsatser av det. Det har hänt ganska mycket. Minskningen av svavelutsläppen har varit framgångsrik i vårt eget land och i andra länder. Men det räcker inte. Vi har haft ett miljöförstöringsreservat österut, där ingenting har gjorts. En enda utsläppskälla kan ibland förstöra alltsammans för oss andra. Vi kan ta Narvaområdet som ett bra exempel. Det gäller att komma åt den typen av gigantiska punktutsläpp av svavel. Det arbetar vi med i samarbete med Rolf L Nilson hänvisar till Vattenfalls förslag. Vattenfall har framfört ett förslag. Men sanningen är att det bygger på ett uppdrag som vi har gett Vattenfall, att arbeta med dessa frågor i Baltikum å regeringens vägnar för att komma fram till modeller för att hantera dessa frågor gemensamt. Det har lett till att vi har lagt fram förslag i riksdagen, som jag nämnde tidigare i debatten, om t.ex. energieffektivisering som ett strategiskt viktigt område. Det vi håller på med nu är att utforma direktiv för en utredning som skall se på s.k. gemensam implementering av internationella konventioner. Det är då viktigt att få i gång det gemensamma arbetet, så att vi satsar på det mest kostnadseffektiva sättet, där det finns flest problem. Det innebär att man angriper problemen på rätt ställe, med minsta möjliga kostnader och största möjliga resultat. Då måste vi ägna oss särskilt åt vårt närområde, där andra länder inte själva har möjlighet att bekosta åtgärder i närperspektivet. Det gäller främst Baltikum, som är ett förstahandsområde för svenskt intresse. Men man får inte låta detta leda till uttalanden som: I och med att vi vidtar dessa åtgärder där, kan vi avstå från att göra något hemma. Det är viktigt att man inte förlorar på den ena sidan vad man avser att vinna på den andra. Något av det viktigaste i internationellt samarbete är att visa vad man gör hemma, för att pressa andra som har råd att göra likadant. Det är den utgångspunkten som har varit Sveriges styrka, trots att vi också har stora brister. Jämfört med andra har vi ändå legat tidigt framme och kunnat påverka andra. Vi har kunnat säga: Detta är möjligt, detta är ett måste. Vi har kunnat visa på skadorna och på att det blir mycket dyrare att vänta. Om man skall tala om de breda penseldragen, kan man säga att det är vår minskning av användningen av fossila bränslen i Sverige som har varit den största insatsen när det gäller energiområdet och industriområdet. Den var jag själv med om att initiera på 70-talet. Trafiken, däremot, är ett speciellt problem. Det har vi nu tacklat. Det började med att jag drev fram en ökad differentiering mellan olika bensinsorter. Det betyder att man gynnar bilar med katalytisk avgasrening. När deras andel i det svenska transportsystemet ökar minskar man därmed kväveoxidutsläppen. Självfallet är detta en strategi som är genomtänkt, miljöklassning av både bränsle och motorer.

Fru talman! Jag har naturligtvis samma syn på de här frågorna som Rolf L Nilson och instämmer i den beskrivning som han gör. Vi har inga delade meningar i det fallet. Jag tycker också att det är svårt att få fäste i opinionen för den här sortens larm. Alla kanske inte inser att problemet liknar det med nedbrytningen av ozonskiftet. Det är en typ av fråga där det kan ha gått för långt redan och där det inte finns någon återvändo. Men när tröskeleffekten slår till, dvs. skogen bara dör, därför att utlösningen av tungmetaller och annat fungerar så att skogen förgiftas, då är det för sent. Då kommer skogsdöden naturligtvis att uppmärksammas, på samma sätt som har skett i f.d. Tjeckoslovakien, för att ta ett exempel, där man kan se hur det ser ut när detta inträffar, alltså ett döende landskap. Då vet vi att det är för sent, och det tar en oerhörd tid för naturens läkande krafter att komma tillbaka. Det är riktigt att det ständigt kommer fram mer förfinad kunskap på det här området, och det är viktigt att ta till sig den. På fredag anordnas i miljövårdsberedningens regi ett seminarium kring försurningsfrågorna. Det kan sägas vara en uppsummering av den nya kunskap som kan finnas på området och som i sin tur kommer att ligga till grund för åtgärdsplaner och annat. Så de forskare som ligger i fronten här håller vi naturligtvis nära kontakt med. Vad beträffar redovisning av vad som skall komma i den åtgärdsplanen vill jag säga att verksamheten inte får avstanna i avvaktan på en plan. Då väljer jag att redovisa vad vi föreslår, vad vi redan har bestämt och vad vi har gjort, mera än att spekulera för mycket om vad som kommer i en plan. Det är därför jag har nämnt miljöklassningen av bensinen som en viktig grund för att tackla kväveoxidproblemet. Jag nämnde i den förra interpellationsdebatten och kan repetera det den förändring av kalkanslagets finansiering som föreslås i budgetpropositionen. Man vinner så att säga på belastningssidan genom att förorenaren betalar och dämpar därmed utsläppen av kväveoxider. Belastningen ökar med 200 miljoner kronor för helår, och så använder vi de pengarna för kalkningen. Det innebär ökade resurser till kalkning i förhållande till dagens 176 miljoner, och vi kommer att dimensionera kväveoxidskatten eller avgiften så att det blir en ökning framöver. Effekten miljömässigt blir 400 miljoner i stället för 176 miljoner, om man förenklar diskussionen litet grand. Så det är en avsevärd ambitionshöjning på den här punkten, och det tycker jag är viktigt. Men detta återfinns i vår bilaga till budgetpropositionen, och därför går jag inte in i detalj på sådana saker. Sedan är det viktigt att gå vidare med energieffektivisering och hushållning på det området, och det gör vi också. Även om det inte är mitt huvudansvarsområde, vill jag gärna nämna det. Här finns ett direkt samband med infrastruktursatsningar. Tyngdpunkten ligger faktiskt på järnvägssatsningar i de infrastrukturförslag som regeringen har kommit med och som regeringen avser att komma med under våren. Det är för det första en klar förändring i investeringstakten, tre gånger högre än genomsnittet för 80-talet, och det är inte bara konjunkturbetingat, för då låg vi osedvanligt lågt. För det andra är det naturligtvis en förändring i fråga om fördelningen av infrastruktursatsningarna. Jag säger detta med den reservation som jag har gjort i den tidigare interpellationsdebatten, nämligen att det finns en del låsningar från tidigare politiska beslut och tidigare regeringar som vi har att hantera och som inte går i rätt riktning ur den här synpunkten. Jag bara konstaterar det. Om man ständigt skall generera mera biltrafik så är det klart, precis som Naturvårdsverket har sagt i sitt remissvar om Öresundsbron, att det kommer att kosta. Frågan är om vi skall ta den kostnaden och räkna in den när vi bestämmer oss och verkligen titta på miljökonsekvenserna från början eller om vi skall göra som vanligt, dvs. lämna över till kommande generationer. I så fall lär väl sydvästra Sverige ligga i farozonen, med ständigt ökande försurning på grund av ökande trafikmängder som innebär att det kan vara för sent att göra någonting. Den frågan kommer vi att ägna stort intresse. Här skall talas klartext om konsekvenserna, innan man går till de slutliga besluten.
Fru talman! Det är bra det Olof Johansson säger om utökad kalkning, både den goda principen för hur den skall finansieras och den ökade omfattningen. Vad jag förstår, kommer man upp i de nivåer på kalkningen som behövs eller i närheten av dem. Det är alldeles utmärkt. Jag är litet besviken på att Olof Johansson inte vill vara mer konkret när det gäller förslaget till kvävereduktionsplan. Jag tycker att det skulle ha varit bra att få en ganska utförlig redovisning av vad som är på gång, vilken typ av åtgärder som är tänkta, just av det skäl som jag anförde i ett tidigare inlägg, att allmänheten, industrin m.fl. inte får tillfälle att reagera på föreslagna åtgärder och presentera alternativa förslag, om de skulle ha sådana. I vår debatt för ca ett år sedan hade vi uppe frågan om möjligheterna att nå den 30-procentiga reduktionen av kväveoxidutsläppen som vi har satt upp som mål. Då var bedömningarna ganska pessimistiska från t.ex. Naturvårdsverkets sida. Jag tycker inte heller att Olof Johansson var klar då, när han talade om alternativ. Antingen tar man krafttag och åstadkommer reduktionen eller också får man inse att målet inte går att uppnå. Då skall man inte lura allmänheten utan skriva om målen. Jag skulle gärna vilja ha en markering på den punkten: Är det Olof Johanssons övertygelse att målet om 30 % reduktion av kväveoxidutsläppen kommer att uppnås genom de för mig och allmänheten än så länge okända åtgärder som finns i den kommande kvävereduktionsplanen? Sedan vill jag ta upp det märkliga förfarandet med miljöprövningen av Öresundsbron. Man måste lyfta fram Naturvårdsverkets remissvar, där det sägs att av naturvårdsskäl bör brobygget stoppas. Bron borde inte komma till stånd. Men den är beslutad -- alltså tillstyrker Naturvårdsverket! Det finns en tjänstemannareservation som säger att de åtgärder som måste vidtas för att göra bron acceptabel innebär en total ombyggnad av trafiksystemet i Skåne, och det kommer inte att finnas resurser för att göra det. Det är alltså ingen trovärdig miljöprövning, om man skall göra på det viset.

Herr talman! Jag glömde i mitt första anförande att säga att jag i svaret noterade just kopplingen mellan tillväxt och miljösatsningar. Jag delar uppfattningen att den goda tillväxten är nödvändig för att vi skall kunna komma till rätta med miljöproblemen. Det förs en förenklad diskussion i samhället, där man betraktar den nutidshistoria vi har bakom oss och säger: Titta vad tillväxten har ställt till med! För att kunna komma till rätta med miljöproblemen skall vi inte ha någon tillväxt! I själva verket låg orsaken till problemen inte i tillväxten i sig, utan i vår bristande insikt om de problem vi skapade. I själva verket leder också icke-tillväxten i dag till miljöproblem. Valet att upphöra med verksamheter ger oss inga garantier för att vi förbättrar miljön, utan vi är tvungna att gå vidare. Men vi är också tvungna att förändra innehållet i tillväxten. Varje förändringsprocess inom näringslivet eller inom den offentliga sektorn kanske på lång sikt leder till att vi sparar resurser, men det kräver undantagsvis, i början, att vi har resurser att satsa på själva förändringen. Därför behövs tillväxten, för att vi skall göra förändringar. På längre sikt visar det sig säkert att man på det sättet har kunnat vara mer sparsam med jordens resurser. Jag delar den uppfattningen. Det kan dock inte få oss att acceptera att man, i tider av liten, ingen eller t.o.m. negativ tillväxt, inte bedriver ett offensivt miljöarbete. Vi måste nämligen hålla fast vid att nöden får vara uppfinningarnas moder, också i den här situationen. Jag är övertygad om att det finns många goda idéer inom näringslivet, fackföreningsrörelsen och bland människor om hur man kan förbättra. Ofta är det idéer kring den sysselsättning man själv har. Ofta är det i sitt arbete som människor får idéer om hur man kan förbättra. Tyvärr har många ett litet utrymme för att förverkliga idéerna. För t.ex. LO-kollektivet är det synnerligen begränsat. Därför tror jag att regeringen -- om jag får ge ett litet gott råd, även om regeringen kanske inte är så intresserad av goda råd från oppositionen -- skulle kunna använda Miljövårdsberedningen och samla de olika intressenterna, dvs. Industriförbundet, fackföreningsrörelsen, ideella organisationer, Kommunförbundet och Landstingsförbundet, till en diskussion om hur man just kan vända långkonjunkturen till ett offensivt miljöarbete. Det finns många idéer, och det finns ett utrymme, men det gäller att se till att de goda idéerna möts, att kontakter knyts, att idéer omsätts i verklighet.

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat mig vad regeringen avser att göra för att dels öka kunskaperna om kromets miljöeffekter, dels begränsa utsläppen av krom. Låt mig börja med att säga att en väl fungerande kemikaliekontroll är en förutsättning för att kunna uppnå ett kretsloppssamhälle. För att rätt prioritera insatser vid utveckling av kretslopp behövs bl.a. en allmän kunskap om kemiska ämnens egenskaper. Det är också viktigt med en förbättrad kunskap om flödena av kemiska ämnen via produkter och varor ute på marknaden. Det arbete som pågår på olika håll inom näringsliv och hos myndigheter, bl.a. Kemikalieinspektionens systematiska riskhanteringsarbete, kommer att leda till bättre underlag för att identifiera och begränsa förekomsten av särskilt riskabla kemikalier och för att bygga upp bra system för återvinning eller återanvändning av produkter och varor i sådana fall där förbud inte är möjligt eller lämpligt. Jag vill nämna följande beträffande vidtagna och pågående arbeten med att begränsa användning och utsläpp av krom i miljön. Inom ramen för de internationella havskonventionerna har Sverige åtagit sig att minska utsläppen av vissa metaller, bl.a. krom, med 50 %. Vid Nordsjökonferensen år 1990 överenskoms att utsläppen av metaller till vatten skall minska med 50 % mellan åren 1985 och 1995, och samma mål skall vara nått för luftutsläpp till år Helsingforskommissionen, Helcom, innebär att utsläppen till både vatten och luft skall minska med Kromföreningar används bl.a. inom ytbehandlingsindustrin. Enligt vad jag erfarit arbetar Statens naturvårdsverk med att ta fram allmänna råd om slutna system inom ytbehandlingsindustrin. Naturvårdsverket arbetar vidare med att utreda avfallsfrågor inom järn och stålindustrin. I dag finns stora mängder avfall såsom avskiljt stoft, ofta med höga halter krom, vid många stålverk. Utredningen syftar till att kartlägga problemets storlek samt att identifiera och bedöma lämpliga sätt att ta hand om avfallet, genom utvinning av metaller eller väl innesluten deponering. Inom ramen för det pågående programmet för översyn enligt miljöskyddslagen av villkor för utsläpp från miljöstörande anläggningar, kommer krav att ställas på järn och stålindustrin samt på Sveriges enda ferrokromverk om minskade utsläpp av stoft innehållande bl.a. krom. Färgfabrikanterna i Sverige har frivilligt kommit överens om att inte använda kromföreningar i svensk färgindustri. Kemikalieinspektionen har klassificerat kromater och kromtrioxid som cancerframkallande ämnen, och dessa kemikalier skall märkas med upplysning om cancerrisken. Vidare har vissa kromföreningar, t.ex. kromater och bikromater, klassificerats som allergiframkallande och skall märkas med upplysning om risk för hudallergi. Jag kan också nämna att Kemikalieinspektionen har meddelat föreskrifter om träskyddsbehandlat virke som bl.a. innebär begränsningar i användningen av arsenik och kromföreningar. Genom omfattande insatser från Kemikalieinspektionen och branschorganisationer har information spritts om dessa nya bestämmelser. Kemikalieinspektionen har vidare genomfört tillsynsprojekt riktade mot impregneringsanläggningar och återförsäljare för träskyddsbehandlat virke. Av en nyligen upprättad rapport från Kemikalieinspektionen framgår att dessa informationsinsatser förväntas ge resultat under första halvåret 1993 i form av nedgång i användningen av arsenik och kromföreningar i träskyddsmedel. Kemikalieinspektionen kommer senast den 1 juni 1993 att ge en avslutande rapport till regeringen om effekterna av inspektionens föreskrifter . Kemikalieinspektionen avser också att ompröva godkännanden för samtliga äldre tryckimpregneringsmedel under år 1993. Kromutsläppen från svenska garverier har minskat från 10 ton år 1982 till ca 300 kg år 1990. Garveriverksamheten i Sverige är numera av liten omfattning. Merparten lädervaror för svensk konsumtion importeras som hel eller halvfabrikat. Ansträngningar att begränsa användningen av krom i detta sammanhang måste därför ske i internationellt samarbete. T.ex. inom Helcom pågår arbete med att minska kromutsläppen från garverier.
Herr talman! Kretslopp är ju ett begrepp som miljöministern har velat göra till sitt kännetecken i miljöpolitiken. Inom det politiska systemet är vi ju sedan länge vana vid kretslopp. Många goda idéer cirkulerar ständigt runt i detta kretslopp, tyvärr ofta utan att komma till ett förverkligande. Men nog tycker jag att det här interpellationssvaret är ett exempel på ett återfall i den miljöpolitik som vi hade innan kretsloppstankarna föddes. Det handlar i hög grad om vad man har gjort för att minska utsläppen från olika produktionsprocesser när det gäller krom. Men det som är alarmerande och som jag i första hand tänkte på när jag ställde min interpellation är allt det krom som finns i produkter. Av de 1,8 miljoner ton krom som enligt vad man beräknar har stoppats in i den s.k. teknosfären är det i dag en mycket liten del som har läckt ut. Det mesta finns så att säga fortfarande i omlopp, i produkter som används eller i produkter som har kasserats och finns någonstans som avfall; de kommer så småningom att brytas ned och avge detta krom. Frågan är hur vi skall hantera det problemet. Krom har framför allt använts som ytbehandling inom stålindustrin; rostfritt stål är den största användningen. En anledning till att jag tagit upp just kromet är att det är en ganska litet diskuterad miljöfara. När vi diskuterar tungmetaller och deras gifteffekter på människor och på annat liv är det vanligen andra tungmetaller vi tänker på. Det är t.ex. bly och kadmium. Man menar att kromet inte är lika farligt. Men man vet också att krom i naturen kan övergå från den mindre farliga till betydligt farligare former. Miljöministern redogör också för att Kemikalieinspektionen har klassificerat vissa produkter som cancerframkallande. I takt med att andra miljöproblem växer -- jag tänker på försurningen -- minskar också markernas förmåga att hålla miljöfarliga ämnen, och läckagen blir större. Allt det här gör att kromet som vi har stoppat in i vårt samhälle och som nu cirkulerar runt är en tickande miljöbomb, som ännu inte har exploderat men som kanske kommer att göra det, och vi vet inte riktigt hur. Vi vet att en del kromater har vissa effekter. De anrikas i biologiska organismer, de beter sig som andra mycket kända, etablerade toxiska tungmetaller, men vi vet ändå inte riktigt hur de beter sig, vi vet inte riktigt hur kromet cirkulerar, och vi vet inte hur vi skall hantera de stora mängder som är i omlopp. Det var de här frågorna som jag tänkte på när jag ställde min interpellation, och jag tycker att svaret är väldigt begränsat och inte berör just alla de här kretsloppsaspekterna. Jag skulle därför önska att frågan fick en ytterligare, mer inträngande behandling.
Herr talman! Det är riktigt att jag återigen i första hand har redogjort för läget, de åtgärder som har vidtagits; en del av detta är ett arv sedan tidigare. Det är ju viktigt att den här utvecklingen har startat när det gäller den förebyggande sidan -- jag tror att Annika Åhnberg och jag är överens om att det inte är oviktigt. Det är den delen som jag har beskrivit. Sedan har vi restproblemen, det som i olika sammanhang redan finns i omloppet. Det är ett mycket svårare problem. Jag har inte några patentlösningar det är en del av samma synsätt där som på andra områden: Vi måste veta vad det är för avfall som vi skall ta hand om, sortera detta, ta hand om det på det lämpligaste sättet med hänsyn till egenskaperna, och naturligtvis fördjupa vår kunskap om dessa egenskaper. Det är så den delen av problemet måste hanteras. Det är självklart att en viktig del av kretsloppstänkandets utveckling handlar om just hur man i det moderna samhällets mycket differentierade varuflöde skall kunna ta hand om just de farligaste delarna av t.ex. tungmetaller i cirkulation och hantera detta på lämpligt sätt. Mycket av kromanvändningen är alltså inriktat på att begränsa användningen av krom. Efter hand skall den här cirkulationen alltså minska i omfattning.